Herr talman! Jag vill helt kort säga några ord om Gotlandsoljan. Jag ber om ursäkt för att jag i min interpellation talar om oljeborrning — det är klart att det rör sig om prospektering för framtida oljeutvinning. Frågan blir: Varför skall vi prospektera efter en energikälla, som vi sagt oss vilja avstå från på grund av dess miljökonsekvenser? Oljan är farlig, den förorenar, och den kommer om den utvinns att obönhörligt sarga ett redan sargat hav. Kan detta vara ett svenskt intresse? Från miljöpartiets sida säger vinej. Opinionen på Gotland mot det planerade vanvettet växer. Jag betraktar det som naivt att tro att oljeprospekterarna kommer att nöja sig med att bara hitta oljan. I den här debatten står vi inför en psykologisk gåta av stora mått, i det att de krafter i samhället som säger sig stå för framtidsoptimism och tro på teknikens möjligheter fullkomligt sviker i energifrågan. För dem gäller det att försvara det bestående i en gammal, farlig energiframtagning. För dem gäller det att inte använda modern, nu tillgänglig teknik för att rädda oss från koldioxidhotet. Ledande personer i svensk industri, som i sin dagliga gärning hyllar dynamik och förändringar, har i denna fråga hamnat i en förstening, som de i sina dagliga gärningar skulle fly ifrån om de drabbades av den. Denna mentala förstening hos ett ledande skikt i samhället är utomordentligt olycksbådande. Det är också skrämmande att höra pratet om koldioxid av moderater och folkpartister, som i sina förslag inte kan tänka sig att attackera det kanske största koldioxidhot vi har, nämligen det från bilismen och flyget. Flyget och bilismen står för de största svenska koldioxidutsläppen. Därför måste också trafiken kraftigt bidra till att minska koldioxidutsläppen. För detta finns det metoder: tillverka och sälja mindre och bensinsnålare bilar, sänka de genomsnittliga farterna på vägarna, främja en jämn trafikrytm på vägarna, bygga ut spårbunden kollektivtrafik och göra den attraktiv, höja drivmedelsskatterna, så att miljökostnaderna kommer med i drivmedelspriset, och skattebelägga flygbensinen. I dagarna skall vi besluta om att momsbelägga bensinen. Vad innebär det? Jo, det innebär att vi nu plötsligt normaliserar bensinpriset till den nivå det hade 1980. Under 80-talet har bensinpriset realt sjunkit, och det är därför vi haft denna utveckling. Dessutom gynnar momsen på bensinen företagens slöseri. Över huvud taget är det utomordentligt viktigt att komma ihåg att osäkerheten på den svenska energimarknaden beror på att signalerna inte är tillräckligt tydliga. Det är tydliga signaler att vi skall avveckla kärnkraften, men medlen att göra det har inte satts in. Det är detta som är fel, och därför måste skattelagstiftningen — lagar och förordningar — entydigt och klart inriktas på en energihushållning. Jag håller med Birgitta Dahl om att energihushållning är det enda riktiga. Allting tyder på det, men vi måste då ha en skattelagstift ning och regler som entydigt och klart gynnar energihushållningen. Det gör tyvärr inte de nuvarande reglerna.

Herr talman! Sten Anderssons i Malmö och Gunnar Hökmarks anföranden är tragiska och tydliga exempel på svårigheterna att utforma information om hur kärnkraftsavvecklingen kan genomföras utan negativa följder för miljön, för oss som lever nu och för kommande generationer — utan negativa följder för någon utom för kärnkraftsindustrin. Eftersom det tycks vara svårt att få tag på lättbegriplig information är det värdefullt att vi hjälps åt att informera åtminstone riksdagsledamöterna. Därför var det glädjande att Birgitta Hambraeus på så kort tid lyckades ge en väldigt nyttig, innehållsrik och lättfattlig samling fakta på detta område. Vi får hjälpas åt med detta i fortsättningen också. Jag vill vädja till miljöoch energiministern att satsa mer på lättfattlig information till hela svenska folket — det verkar faktiskt behövas — så att vi kommer bort från den påstådda motsättningen mellan kärnkraftsavvecklingen och miljöintresset. En av myterna är att kärnkraftsavvecklingen på något sätt skulle drabba svensk industri. Det är i stället så att en kärnkraftsavveckling, särskilt om den kommer snart, kan komma att ge svensk verkstadsindustri ett verkligt s.k. lyft, om företagen utnyttjar alla möjligheter att tillverka miljövänlig och energieffektiv utrustning, som både kraftbolagen och energiförbrukarna behöver. De möjligheterna kommer naturligtvis först att finnas på den hemmamarknad som skapas när man genomdriver ett avvecklingsbeslut på ett sådant sätt att alla förstår att det är allvar. Men det kommer också att växa fram ett mycket stort behov av miljövänlig och energieffektiv utrustning på utlandsmarknaden. Det svarar miljöproblemen för. I New England finns ett energiföretag som hyr ut energisnåla glödlampor till sina kunder. Kunderna spar härigenom mer än den dubbla hyran för lamporna på sin elräkningar. Detta är en möjlighet — det finns många andra.
Herr talman! Det är litet otillfredsställande att en interpellationsdebatt på det här sättet förvandlas till en allmän energipolitisk debatt utan möjlighet att be statsrådet svara på frågor. När Birgitta Dahl alldeles nyss var uppe i talarstolen sade hon att hon inte hade möjlighet att svara på alla frågor. Men det beror ju på hennes eget beslut att samtidigt besvara en mängd interpellationer som rör sinsemellan olika typer av energipolitiska frågor. Ett yttrande av Birgitta Dahl skulle jag vilja ställa en konkret fråga om. Hon sade alldeles nyss: Frågan när det gäller kärnkraften är inte om utan när det händer en olycka. Är det ansvariga statsrådets uppfattning om den svenska kärnkraften, som anses ha världens kanske säkraste teknik, att frågan inte är om utan när det händer en olycka? Om detta är hennes uppfattning, är det en totalt ansvarslös hållning.

Uppenbarligen anser sig Birgitta Dahl inte ha välgrundade skäl för det, eftersom hon tänker sig att den svenska kärnkraften skall användas åtminstone till år 2010. Men på denna punkt måste Birgitta Dahl precisera sig. Anser statsrådet att frågan för den svenska kärnkraften inte är om utan när det inträffar en stor olycka? I så fall: Antingen vidta åtgärder eller avgå! Herr talman! Birgitta Dahl konstaterade att hon inte hann svara på frågorna, uppenbarligen inte heller på mina, eftersom hon inte berörde dem. Jag ställer än en gång frågan: Avser regeringen att vidta några åtgärder för att kartlägga och analysera de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen? Vi ser dem redan — nu byggs fossileldade kraftverk runt om i landet: i Lysekil, i Barsebäck, i Stallbacka, i Nyköping och i Linköping, och i Ringhals projekterar man. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att redovisa miljökonsekvenserna av detta?

Herr talman! Först vill jag varmt tacka statsrådet för hennes beredvillighet att på en gång lova att de svenska beskickningarna skall få lämna en redovisning. Det är viktigt att det sker snabbt, så att det faktum att det råder tveksamhet om kärnkraften också runt om i världen nu kan föras in i debatten. Ibland verkar det som om Sverige vore ensamt om detta. Gunnar Hökmark har här tagit upp åtskilliga frågor. Bl.a. räknar han tydligen med att fem kärnkraftverk skall snabbavvecklas, vilket jag hälsar med glädje — för det talar den siffra han i sitt första inlägg nämnde på det antal terawattimmar som skulle ersättas. Gunnar Hökmark verkar förvånad över att det är risker med kärnkraften. Låt mig rekommendera honom att läsa Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor, en utredning som just har lämnats till försvarsdepartementet. Den har nr SOU 1989:86. Här säger utredningen enhälligt att beredskapen skall höjas när det gäller risken för kärnkraftsolyckor. Man talar visserligen om att filteranläggningarna i svenska kärnkraftverk har minskat risken för olyckor, men man tar inte upp — det gör däremot jag i en reservation — det faktum att man runt om i världen upptäcker att risken för snabba tankbrott ökar ju längre kärnkraftverken används. Det gäller också våra svenska kärnkraftverk. I Oskarshamn är tankförsprödningen osäker. Det innebär att inga filteranläggningar skulle hjälpa och att en fruktansvärd olycka kan inträffa. Hadar Cars tanke på en bioenergiutredning är intressant. Men allt — det har erfarenheten lärt mig — beror på vilka människor som sitter i utredningen och vilka intressen som ligger bakom. När det hos forskningsråden i Gävleborgs län och Kopparbergs län fanns ett långt gånget förslag om att inrätta ett bioenergiinstitut och regeringen hade ställt sig välvillig och utlovat bidrag till täckning av hälften av kostnaderna för det, stoppade de stora skogsbolagen detta institut och sade att man själv skulle ta hand om det. Jag har själv sett ledare för stora skogsbolag vid Industriförbundets bearbetning av centerpartiet fnysa, skratta och bära sig mycket barnsligt åt när man talat om skogsenergi som en möjlighet, trots att vi i dag får lika mycket energi från fasta inhemska bränslen som vi får från kärnkraften. Man är uppenbarligen rädd att det skall finnas fler användningsområden för skogsvaran och för att priserna skall gå upp. Det är en kamp mellan de många små skogsägarna, bondeskogsbruket, och den stora industrin. Är man bara medveten om att man i en sådan undersökning skall släppa fram opartiska utredare skulle en sådan säkert vara bra. Men jag tror uppriktigt sagt att ett bioenergiinstitut, som då skulle drivas av de krafter som verkligen vill använda skogsvaran till energi förutom naturligtvis till att såga till massa och papper, vore betydligt bättre. Jag hoppas fortfarande att det kan komma till stånd.
Herr talman! Miljöoch energiministern sade i sitt svar att man nu arbetar intensivt på att förbereda riksdagens kommande beslut, kontrollstationen 1990. Det är ju bra, men jag måste säga att jag tror att det går till på fel sätt, om man menar att detta arbete skall ske i avskildhet och sedan levereras som ett paket till riksdagen. Den politiska processen kan inte se ut på det sättet. Det är inte fråga om en relation enbart mellan regeringen och riksdagen. Energipolitiken berörs inte bara av den kommande kontrollstationen eller av kommande energipolitiska beslut. Den berörs i väldigt hög grad av förslagen i skattereformen, av miljöavgifterna och av t.ex. jordbrukspolitiken — man vet t.ex. att det finns 500000 hektar åkermark som fram till sekelskiftet behöver tas ur livsmedelsproduktion. Energipolitiken kan inte isoleras från alla de här områdena. Dessutom måste de olika besluten om energiframtiden gå omlott. Avvecklingen måste ju förberedas. Vi måste få en elsparkampanj, den kommunala energirådgivningen måste återupprättas, m.m., m.m. Därför upprepar jag igen min fråga: Kommer de åtgärderna att vidtas, och kommer de att vidtas snart, så att de kan få effekt innan avvecklingen sätter i gång? Miljöoch energiministern sade också att nyckeln till framtiden ligger i en effektiv elanvändning. Det vill jag helt instämma i. Vi måste komma bort från slösaktiga metoder både när det gäller energipolitiken och när det gäller samhällets produktion över huvud taget. Om man skall göra miljökonsekvensanalyser av kärnkraftsavvecklingen är det, vill jag hävda, minst lika intressant med miljökonsekvensanalyser av en fortsatt kärnkraftsanvänding. Det skulle jag vilja föreslå. Det var också intressant att få förklaringen till att moderaterna är sådana kärnkraftsvänner. Det är tydligen så att man inte känt till att kärnkraften är farlig. Det är väl då bra att åtminstone Gunnar Hökmark nu har insett det. Det kanske kan få konsekvenser för moderaternas energipolitik!

Herr talman! Det var bra att statsrådet inte ville tumma på de restriktioner som riksdagen har satt upp för omställning av det svenska energisystemet. Det innebär bl.a. att de orörda älvarna bevaras och att utsläppen av koldioxid inte får öka, vare sig på kort eller på lång sikt. Herr talman! Det kan synas självklart men eftersom statsrådet helt gled förbi ämnet förtjänar det ändå att påpekas att vi i Sverige behöver säker tillgång till energi, inkl. elenergi, till med omvärlden konkurrenskraftiga priser. Lyckas vi inte åstadkomma det, får vårt misslyckande mycket allvarliga konsekvenser för arbete och välstånd i vårt land. Att miljöpartister, kommunister och en del centerpartister tar lätt på den saken vet vi redan. Men jag vet också att det inom socialdemokratin, liksom i mitt parti, finns många som tar de frågorna på stort allvar, och jag hoppas att deras synpunkter får väga tungt inför det förslag om den framtida energipolitiken som vi får till riksdagen 1990. Herr talman! Statsrådet vill i dag undvika att svara på alla frågor om vad den kommande propositionen kan innehålla. Det har jag förståelse för. Men min fråga om en bioenergikommission gällde något som borde göras omgående. Birgitta Dahl undvek att svara. Det var synd. Mitt råd till Birgitta Dahl är att använda julhelgen till att tänka igenom saken, så att vi kanske redan i januari kan få till stånd en sådan kommission.

Herr talman! I januari kommer jag att motionera om att statsråden inte skall få bunta ihop interpellationer på det sätt som har skett här i dag. Orsaken till dagens kaos är ju endast statsrådets agerande; hon har buntat ihop svaren. Alla interpellanter är missnöjda; ingen får svar på sina frågor. Herr talman! Mycket skall man höra innan öronen trillar av! Här står en ledamot av den här kammaren och säger att det är fullt möjligt att avveckla kärnkraften. Hon härstammar från en ideologi som i dag runt om i världen i ekonomiskt, socialt och tekniskt avseende avvecklar sig själv på löpande band. Hennes trovärdighet bör vara åtminstone något minimerad. El och värme — det är faktiskt skillnad! Det verkar inte som om alla ledamöter har detta klart för sig. Ett sätt att frambringa värme behöver inte vara ett bra sätt att producera el. Statsrådet, givetvis skall vi som är ledamöter av denna kammare respektera de beslut som kammarens majoritet har fattat. Men jag vill understryka att det är vår rättighet eller rättare sagt vår skyldighet att kunna argumentera och förändra besluten, för de gäller trots allt bara tills vidare. Enligt statsrådet heter lösningen ”effektivare användning”. Jag tror nog att man runt om i Sverige i dag till följd av den konkurrens som råder på det internationella planet verkligen använder energin effektivt. Man har inte råd att slösa med energi. Det har här sagts att dagens bensinpris är detsamma som 1980. Det är mycket möjligt. Men man måste se helheten. Så mycket annat har ju stigit i pris under denna tid, mycket mer än i andra länder. Har vi en lägre prisökning på andra områden är det väl ingenting att vara ledsen över. I januari skall jag också motionera om en ny folkomröstning, där vi kan begära att det som stod på de vinnande valsedlarna också är något som riksdagen skall respektera. Till sist: Anser statsrådet att minskad tillväxt av bilismen innebär att antalet bilar kommer att öka?

Herr talman! Jag kan förstå om Gunnar Hökmark finner det otillfredsställande att jag så att säga har lagt ihop svaren. Liksom vid alla andra tillfällen när riksdagen diskuterar energipolitiken, illustrerar ni nämligen då ni uppträder tillsammans den utomordentligt djupa splittring och oenighet som råder. Vid sidan om säkerhetsoch miljöskälen är just de djupa konflikter som råder och som har rått i 20 års tid i det svenska samhället om svensk energiförsörjning det viktigste skälet till att vi måste ställa om energisystemet. Vi kan inte ha ett energiförsörjningssystem som leder till så djupa sprickor i landet. Jag vill bara konstatera att Sten Anderssons i Malmö argumentation om trafiken både i interpellationen och här i dag är en enda lång plädering mot det av riksdagen, på initiativ av hans eget parti, uppställda målet om att koldioxidutsläppen inte skall tillåtas öka. Regeringens målsättning är mer långtgående. I det internationella och det nationella arbetet är målsättningen att växthuseffekten, alltså klimatpåverkan, kraftigt måste minskas. Sten Anderssons recept går emot alla insatser för mindre utsläpp i trafiken och visar bara att ni inte är seriösa i den här frågan utan har tagit upp den av helt andra skäl. På lång sikt finns det ingen annan lösning än effektivare trafiksystem, som minimerar onödiga transporter, bränslesnålare motorer och en återhållsamhet med bilismens och flygets utveckling. Det finns ingen ”vej udenom”, Sten Andersson. På kort sikt kan man åstadkomma betydelsefulla resultat med hastighetsbegränsningar helt enkelt därför att detta minskar bränsleförbrukningen. Det är enda sättet att minska koldioxidutsläppen till dess vi får fram alternativa bränslen och bränslesnålare motorer. Förberedelserna för nästa års beslut består inte bara av teoretiska utredningar. Det är heller inte något som sker i avskildhet. De förberedelserna sker i högsta grad ute bland aktörerna. Jag vill ge bara ett exempel. Det 400 miljonerkronorsprogram för effektivare elanvändning som energiverket förfogar över har gått så bra att verket har begärt mer medel tidigare än planerat. Det pågår ett mycket omfattande arbete tillsammans med kraftföretag, kommunala energiföretag och andra. Statens vattenfallsverk kommer att satsa 1 miljard på effektiviserad elanvändning och 1 miljard på biobränsle under de närmaste åren. De tre största kommunerna — Göteborg, Stockholm och Malmö — startar nu tillsammans med energiverket ett mycket omfattande program för att effektivisera energianvändningen. Frågan om biobränslen är något som vi arbetar med. Jag delar med Birgitta Hambraeus uppfattningen att det är bättre att arbeta praktiskt i anslutning till energiomställningen, omställningen i jordbruket, än att tillsätta ytterligare kommissioner. Detta är inte uttryck för en bristande vilja, Hadar Cars. Jag vill satsa på det som snabbast leder till konkreta resultat. Nu är det praktiskt utvecklingsarbete som behövs. Till slut, Gunnar Hökmark: Mitt uttalande om riskerna var inte någon personlig reflexion. Det berörde den globala situationen, även om man inte kan utesluta en olycka i Sverige heller; det gör allra minst kärnkraftsinspektionen. Mitt uttalande grundar sig på att de riskanalyser som vi använder oss av på detta område liksom på andra områden i samhället som förutsättning har att olyckor faktiskt kan inträffa. När energirådet efter Tjernobylolyckan analyserade riskbilden sade Lars Högberg, nuvarande chefen för kärnkraftsinspektionen, att de riskanalyserna visade att man med nuvarande program kan säga att en stor och allvarlig olycka kommer att inträffa ungefär vart tionde år. Det är av detta skäl som jag helt avvisar alla tankar på att globalt använda kärnkraft i stor skala för att ersätta fossila bränslen. Vi måste hitta helt nya lösningar. Vi kan ju inte öka de olycksrisker, avfallsproblem och riskerna för vapenspridning som en sådan massiv kärnkraftssatsning skulle innebära. Ni är inne på helt fel vägar. Det är bäst att ni och andra slutar att förtränga det faktum att vi när vi använder kärnkraft faktiskt tar risken att olyckor kan inträffa. Det är därför kärnkraften skall avvecklas.

Herr talman! Jag tycker det är glädjande att notera att det trots allt finns fyra partier här i riksdagen som alla är inne på att kärnkraften faktiskt måste avvecklas och det snabbt. För även om vi vill ha det snabbare än andra, är det ju inte så förtvivlat långt till år 2010. Men det måste ske, och jag tycker att Birgitta Dahl här på sluttampen har gjort en väldigt bred och bra exposé över varför det ursprungligen var så att vi skulle avskaffa kärnkraften, nämligen därför att den är farlig. Det är ett av de problem som man i den massiva propagandan har försökt fördölja de senaste åren, att den faktiskt är farlig. Att man får utmattning och försprödning är ett sedan länge känt problem vid kraftig neutronbestrålning. De här förloppen är mycket snabba och kan inte förutses i tiden. Vi kan alltså när som helst förvänta oss en kärnkraftsolycka här i landet — helt enkelt därför att vi inte kan förutse ögonblicket. Vi vet bara att det kan inträffa. Sorgligtvis nog är vi inte beredda att ta hand om konsekvenserna. Ett förött Götaland är väldigt svårt att föreställa sig, tycker jag. Vad vi egentligen behöver göra här i Sverige är alltså att samla våra kreativa förmågor och all skaparkraft för att se till att göra det energisnåla och miljövänliga samhället möjligt. Därför är det mycket beklämmande att i den här debatten möta sådana här saker. Kärnkraftsjuntan har ju en väldig makt, och för den internationella kärnkraftsindustrin är det av avgörande betydelse att den svenska avvecklingen kan förhindras eller skjutas upp. Ett fullföljande av riksdagens beslut skulle uppfattas som den slutliga signalen för kärnkraften globalt, och det vore ju en välsignelse. Detta kan vara en av förklaringarna till ointresset från storindustrin för att använda nu känd och tillgänglig teknik för att minska energianvändningen. Kärnkraftsanhängarna för därför en smutsig kampanj, där man medvetet förtiger de fakta som finns om möjligheterna att förändra vår energiförsörjning i miljövänlig riktning. De vill försöka framstå som miljövänner, när deras strävan är den motsatta. De är närmast besatta av tanken på ständigt ökad materiell förbrukning och blundar villigt för den omfattande miljöförstöring som den här politiken medför. Det är också därför som man så villigt accepterar olika former av subventionspolitik, för att se till att elenergipriserna hålls så låga som möjligt. Jag menar att det är en smutsig hantering att vilja sprida död och förödelse över land och rike på det sätt som ni faktiskt med er politik vill göra.

Herr talman! Låt mig först säga att Birgitta Dahls uppgift i den här kammaren inte är att genom att ställa samman interpellationer på ett visst sätt illustrera något slags splittring mellan de olika partier som finns i denna kammare. I den delen intar socialdemokratin dessutom ingen särställning. Ni är ett parti som har en energipolitik och som för att kunna genomföra den måste samverka med ett eller flera andra partier. Ni är dessutom ett parti som internt är så splittrat att ni måste dölja det genom en särskild krisgrupp. Er uppgift som statsråd är inte att illustrera att man tycker olika i kammaren. Er uppgift är att svara på frågor, inte att ställa samman så många frågor att man sedan kan gå upp och säga att man inte hinner svara på dem. Detta är direkt oacceptabelt. Det är bra, herr talman, att Birgitta Dahl litet grand backade från sitt uttalande att frågan inte gäller om utan när en eventuell stor kärnkraftsolycka skulle kunna ske. Nu hänvisar hon till det globala mönstret och säger att en olycka givetvis inte kan uteslutas i Sverige. Nej, det är sant — ingenting kan uteslutas. Det kan inte uteslutas att stora olyckor med omfattande konsekvenser inträffar med en mängd andra energiformer, liksom de stora olyckor som ligger i förlängningen av ökade koldioxidutsläpp. Men det intressanta är att om ett ansvarigt statsråd på fullt allvar när det gäller den kärnkraft som vi diskuterar i dag anser att frågan inte är om utan när en större olycka skall inträffa, så borde hon avgå. På den punkten har hon nu retirerat. Hon anser inte att den situationen gäller i Sverige med den svenska kärnkraftstekniken. Då är den självklara slutsatsen i stället att vi genom att använda den svenska kärnkraften kan låta den fungera som ett tekniskt och säkerhetsmässigt föredöme för de länder i andra delar av världen där man i dag har en otillfredsställande säkerhetsnivå. Det är vårt enda sätt att påverka detta. Herr talman! Jag har i min interpellation ställt en fråga till Birgitta Dahl, om hon är beredd att vidta åtgärder för att redovisa de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. Detta har jag inte fått något svar på, annat än ett verbalt försök att trolla med knäna genom att säga att alla mål skall uppnås. Likväl ser vi just i dag hur man runt om i Sverige projekterar eller bygger fossilkraftsanläggningar i syfte att ersätta kärnkraften. Detta kommer att få omfattande miljökonsekvenser. Birgitta Dahls ovilja att svara på min interpellation i sitt första svar, i sitt andra svar och i sitt tredje svar visar att hon mycket medvetet vill dölja för svenska folket de miljömässiga konsekvenserna av kärnkraftsavvecklingen. Detta framgår också mycket tydligt av hennes direktiv till statens naturvårdsverk och energiverket. Och jag kan förstå henne. Nu har opinionen sprungit ifrån socialdemokraterna, och nu springer också verkligheten ifrån dem.

Herr talman! Jag måste tillstå att jag faktiskt ett ögonblick trodde att Gunnar Hökmark hade förstått och tagit till sig att kärnkraftsolyckor kan inträffa, eftersom han blev så upprörd över att vi inte börjar avveckla kärn kraften i Sverige. Det måste ha varit en strimma av ljus som sedan försvann igen — men det kommer väl fler tillfällen, skall vi hoppas. Herr talman! Jag skulle vilja sammanfatta mina frågor, vädjanden och åtgärder när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Varför inte börja avveckla kärnkraften redan nu? Det blir signaler till aktörer på energimarknaden som de äntligen måste förstå och börja handla efter, med blicken framåt i stället för som nu i backspegeln. Vi måste snabbt få ut lättfattlig information till hela svenska folket som visar att det går att avveckla kärnkraften utan negativa effekter på miljö och näringsliv. Hur detta skall gå till och vilken väg man sedan väljer kan jag förstå att regeringen vill återkomma till, men man borde åtminstone se till att det på svenska blev klara redovisningar av att detta går att göra, så att det inte uppstår sådana missförstånd som nu tycks vara så vanliga och som vi har hört exempel på här i dag. Vi måste spara energi och använda energin effektivare. Vi måste få fart på energirådgivningen igen till hushåll, kontor och industrier. Vi måste göra det lönsamt att spara energi och att investera i teknik och utrustning som använder så litet energi som möjligt. Vi måste satsa på en effektiv och miljövänlig energiförsörjning, med miljövänliga, inhemska energiråvaror, biomassa och biogas. Jag tycker det var en utmärkt idé som Hadar Cars kom med, att man belyser hur mycket biomassa vi kan få fram utan att det blir några skadeeffekter. Men vi måste också satsa på vindkraft, solvärme och direkt solenergi. Det är självklart att vi inte skall bygga några nya kraftverk för olja och kol. Användningen av fossilbränslen måste ju minska till högst 15 96 under de närmaste 25 åren, om vi skall klara växthuseffekten och ge vårt bidrag från Sverige. Och vi måste faktiskt också halvera energianvändningen i Sverige på högst 30 år, om vi skall leva upp till de mål som Brundtlandkommissionen sätter upp som globala mål. För att klara upp det här bör vi också inte bara se till att den teknik som redan är utvecklad kommer ut på marknaden utan också satsa på fortsatt forskning. Herr talman! Vi måste satsa på energi för livet och säga nej till kärnkraften.

Herr talman! Det var det där med svenska språket — jag har nu två gånger frågat statsrådet, som har sagt att hon vill minska personbilstrafiken. Sedan skriver hon att detta skall innebära en minskning av tillväxten. Innebär ”en minskning av tillväxten”, som statsrådet säger, att vi får en ökning av bilismen? Det måste vara den enda logiska tolkningen. Det skulle vara mycket intressant att få ett klargörande. När det gäller koldioxidtaket skiljer jag inte ut mig från mitt eget parti.

Statsrådet Dahl säger att vi som förordar kärnkraften, i stället för andra i dag tillgängliga energislag, är ute på helt fel vägar. Vi moderater kan då konstatera klart och logiskt att vi är många medlemmar i det laget. Jag har sagt tidigare att undersökning efter undersökning visat att en majoritet av svenska folket, inkl. många av väljarna i statsrådets parti, är för kärnkraften och tror att kärnkraften kommer att användas i Sverige även efter år 2010. Det talas om en utmattning inom kärnkraften och om en sprödhet. Ja, det kan man konstatera när man lyssnar på en del aktörers argument i debatten. Det sägs att man utomlands skulle jubla om vi i Sverige snabbt satte i gång med avvecklingen, dvs. att det skulle vara en positiv injektion för andra länder. Jag tror säkert att man i utlandet, i Sveriges konkurrentländer, skulle bli mycket glada den dag Sverige stoppar kärnkraften. Då blir svenska produkter mycket svåra att sälja, med resultatet att vi får svårare att ordna arbete åt svenska folket.

Herr talman! Det är riktigt att Sten Andersson i Malmö inte skiljer ut sig från sitt parti när det gäller koldioxidtaket. Samtidigt som ni har formulerat att ingen ökning är tillåten fr.o.m. juni 1988 är ni för en trafikpolitik, som innebär att koldioxidutsläppen redan nu har ökat enbart på grund av trafiksituationen. Ni är dessutom emot de åtgärder som regeringen genomför och vill genomföra för att minska utsläppen. Jag svarade på frågorna i mitt utförliga skriftliga svar. Sedan upprepar interpellanterna frågorna eller ställer frågor som intill förväxling är lika varandra. Då väljer jag att svara på ett sådant sätt att jag håller mig till det väsentliga. Först och främst vill jag säga att det inte kan komma på fråga att i direktiven till utredningen om ett miljöanpassat energisystem ifrågasätta någon av de restriktioner riksdagen har satt med hänsyn till säkerhet och miljö, dvs.inte kärnkraftsavvecklingsmålet, inte målet att försurning och klimatpåverkan skall minskas och inte målet att skydda älvarna. Vad skulle Gunnar Hökmark säga om regeringen gjorde det möjligt att förprojektera eller undersöka vad en älvutbyggnad skulle innebära? Liksom Krister Skånberg tycker jag att det finns ett mycket stort informationsbehov. Naturligtvis är kärnkraftsanhängarnas propagandamaskineri mycket resursstarkt, och naturligtvis kan man med desinformation oroa allmänheten på felaktiga grunder. Jag är också mycket bekymrad över detta. Vi kommer under de närmaste veckorna och månaderna att få kunskap, redovisningar av det slag som behövs för att kunna föra denna debatt på ett bra sätt. På fredag kommer t.ex. naturvårdsverket och energiverket att redovisa sitt uppdrag om ett miljöanpassat energisystem. De skall redovisa både vad hushållning och - Hadar Cars — vad biobränslen kan ge. Då kommer vi att få en bättre grund av det slag som folkpartiet har begärt för den fortsatta diskussionen. Senare kommer vi att få naturvårdsverkets förslag om ett nytt program mot luftföroreningar och klimatpåverkan. El 90 kommer att redovisa sitt förslag, inte minst vad gäller industrins och sysselsättningens möjlig heter och vad som behöver göras för att där inte skall uppstå oacceptabla — Prot. 1989/90:43 problem. 11 december 1989 Gunnar Hökmark måste vara så upprörd att han inte lyssnar på vad jag i oner säger. Från början gällde min kommentar riskerna för den globala situationen. Men jag uteslöt inte vare sig då eller i mitt andra svar det faktum att en olycka kan inträffa också i Sverige. De beslut som är fattade av regeringen och riksdagen baserar sig på att man vet att dessa risker finns, och därför måste kärnkraften bort — men den måste användas under en övergångsperiod.

Herr talman!

Detta gäller med hänsyn till miljösituationen särskilt i Skåne och är ett av skälen till att regeringen tillsatt en särskild miljödelegation — Miljöprojekt Västra Skåne. För att nå vårt gemensamma mål krävs en rad åtgärder där en ökad godstrafik på järnvägen är ett inslag. När det gäller hur vi skall få en ökad järnvägstrafik tycker jag dock det är fel att SJ skall tvingas upprätthålla starkt olönsam vagnslasttrafik. Erfarenheten visar nämligen att om SJ har kvar en ”gammal kostym” och transportsystem som tiden alltmer går förbi blir följden orationella transporter och behov av statliga subventioner. Än värre är dock att SJ då riskerar att sakta ”förblöda”. SJ får då inte resurser till att satsa på järnvägens framtidsområden som t.ex. kombinerade transporter och kundanpassade systemtransporter. Resultatet blir därmed tvärtom en ökad miljöbelastning. I det trafikpolitiska beslutet ingick därför som en viktig del att SJ skulle få möjlighet att anpassa sin trafik till framtidens förutsättningar. Vad gäller den aktuella vagnslasttrafiken i Skåne rör det sig sammanlagt om i genomsnitt ett par vagnar per dag där intäkterna enligt uppgift bara täcker cirka hälften av kostnaderna för trafiken. Den omprövning SJ nu gör syftar därför till att uppnå lönsamhet. Olika alternativ prövas som kombinerade vägoch järnvägstransporter, taxehöjningar och mer rationella järn 31 vägslösningar. Enligt vad jag erfarit prövas också att sköta järnvägstrafiken i privat regi. Först om dessa alternativ inte är möjliga aktualiseras landsvägstransporter. Ytterst är det dock givetvis kunden själv som bestämmer transportvalet vid sin jämförelse av pris och kvalitet med olika transportmedel. Jag tycker att SJ:s omstrukturering av godstrafiken är riktig. Skall järnvägen klara sitt mål och verksamt bidra till en miljövänlig transportutveckling måste trafiken göras mer attraktiv och konkurrenskraftig. Utveckling hittills visar också att SJ med sin offensiva satsning redan lyckats öka sin andel av landets godstrafik samtidigt som det ekonomiska resultatet förbättras.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

Detta har väckt protester i området. Länsstyrelserna, både i Malmöhus län och i Kristianstads län, har gjort framställningar, och Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, en gruppering som innesluter de närmast berörda kommunerna, har också agerat i den här frågan. Den 31 oktober var vi riksdagsledamöter från regionen sammankallade till en information i bl.a. denna fråga. Det framkom då att de berörda var mycket förvånade över beslutet och också att de såg det som en fortgående avveckling av möjligheterna för verksamhet i området att fortleva. De framhöll också att SJ:s beslut stod i dålig överensstämmelse med andra beslut, som vi i vår vishet har fattat här i riksdagen. Det har jag tagit fasta på i min interpellation. Riksdagen har slagit fast att miljökraven måste vara överordnade det mesta av vad vi gör i samhället. Den debatt som vi nyss har haft här har i hög grad rört sig kring den frågan. Flera gånger i den debatt som vi nyss hört har nödvändigheten av att begränsa i varje fall ökningen av biltrafiken understrukits från olika håll. Mera konkret kan man säga att omvandlingen av spårbunden trafik till landsvägstrafik står i dålig överensstämmelse med de allmänna övergripande trafikpolitiska mål som riksdagen har slagit fast. Ytterligare kan man säga att åtgärder av det här slaget går stick i stäv med de överordnade principer som har så entusiastiskt framhävts vad gäller kampanjen ”Hela Sverige skall leva”. Det rör sig här om ett område som har haft stora bekymmer med sysselsättning och med näringslivets utveckling. Jag kan förstå kommunikationsministerns dilemma, naturligtvis. SJ skall helst gå med vinst eller i varje fall gå ihop. SJ skall vara effektivt. SJ skall rationaliseras. Det är ingenting som man i princip kan ha något att invända emot. Men om det visar sig att en lång rad åtgärder som genomförs i enlighet med dessa principer går stick i stäv med andra, överordnade och väldigt viktiga principer som vi också har slagit fast i den här kammaren, hur skall vi då göra? Måste vi ändå inte försöka se till att den politik som vi bestämmer från det här huset hänger ihop i sina olika delar? Det har betonats tidigare i debatten häri dag hur viktigt det är att hålla tillbaka biltrafiken. Det gäller naturligtvis särskilt de tunga godstransporterna. Det måste ju vara ett allmänt önskemål att lägga så mycket som möjligt av de tunga godstransporterna på järnväg. Men här blir det en utveckling stick i stäv med denna målsättning.

Sedan är det en uppgift i svaret som förvånar mig. Det står i svaret någonstans att intäkterna från den godstrafik som nu sker på de aktuella banorna bara täcker ca hälften av kostnaderna för trafiken. De kalkyler som jag har fått från de närmast berörda kommunerna visar tvärtom att godstrafiken går med vinst. De summor man angav här var 100 000-200 000 kr. om året. Ännu märkligare är att de kontakter som kommunerna och länsstyrelserna har haft med SJ inte har lett till att SJ har redovisat sina kalkyler. Senast den 8 november hade man en sammankomst, och jag har fått ett brev från ett av kommunalråden som deltog, med instämmande av andra som var med, där det står: Några kalkyler som visar godstrafikens olönsamhet fick vi inte heller ta del av. Hur kan detta komma sig, kommunikationsministern?

Herr talman! När det gäller att begränsa trafikens miljöeffekter har jag ingen annan uppfattning än den kommunikationsministern och Bertil Fiskesjö har framfört.

Man kan inte bortse från att indragningarna av vagnslasttrafiken kommer att skapa problem för de företag som är beroende av järnvägstransporter till och från Svedala, Skurup och Simrishamn. Här kommer numera inte att finnas några valmöjligheter för företagen, men när SJ är färdigt med prövningen av de olika alternativen, är det min förhoppning att kommunikationsministern medverkar till att man ur miljösynpunkt använder sig av miljövänligare och energisnålare transportsystem.

Herr talman! Förändringar inom järnvägstrafiken tilldrar sig stor uppmärksamhet och väcker ofta starka protester. Jag möter det på många håll i landet. Nu diskuterar vi delar av Skåne, och jag har mottagit uppvaktning från berörda kommuner och noga tagit del av vad de har att säga. Jag hyser stor förståelse för reaktionen som sådan. Tredje vice talman Fiskesjö frågar nu om miljökraven inte är överordnade. Jo, men miljökraven gäller hela trafiksystemet, och då gäller det att rena de fordon som finns och som kommer att finnas på våra vägar. Den trafiken kommer att vara av dominerande omfattning också i framtiden. Vi skall i sammanhanget sträva efter mera trafik på spår, och utvecklingen går i den riktningen. Men detta är sett i ett nationellt perspektiv och innebär inte att varje spår och varje vagnslast kan räddas. Det är fråga om en omstrukturering i syfte att ta vara på de förutsättningar som järnvägstrafiken har att utvecklas där det finns ett underlag för detta. Ytterligare en fråga är möjligheterna att åstadkomma en bättre samordning mellan olika trafikmedel. SJ skall gå ihop, sägs det ofta, och ibland sägs det att SJ skall gå med vinst. Detta ger ett intryck av att det har lagts ett lönsamhetskrav på hela järnvägstrafiken, men det är SJ som trafikföretag som så småningom skall gå ihop. Däremot går järnvägstrafiken inte ihop, utan vi subventionerar den kraftigt genom de insatser som vi gör genom banverket. Jag är angelägen om att säga det också i detta sammanhang. Nu frågar tredje vice talman Fiskesjö om vi inte måste ompröva de fattade besluten, om utvecklingen skulle gå tvärs emot de uppställda målen. På den frågan är mitt svar ja. Om det skulle visa sig att vi får en negativ miljöutveckling med den långsiktiga trafikpolitik som vi bedriver, måste vi korrigera kursen. Men detta förutsätter, som sagt, att vi ser på denna trafikpolitik som en helhet. I denna omstrukturering kan vissa transporters karaktär behöva förändras, och det får man pröva från fall till fall. Som jag sade i mitt svar pågår nu ett arbete med att pröva olika lösningar. Det finns en framställan om trafikeringsrätt för annat företag om SJ släpper sin trafikeringsrätt på detta område. Det kan vara intressant att pröva annan organisation. Det har visat sig på andra håll, inte minst i USA, att ett stort antal små järnvägsföretag kan köra ut gods till större uppsamlingsställen för de rikstäckande järnvägsföretagen. Det kan mot den här bakgrunden finnas skäl att allvarligt pröva om andra intressenter kan bedriva trafiken på ett effektivare sätt än vad SJ kunnat redovisa. Nu sägs det här att kommunerna räknar med att denna trafik går ihop redan nu och att den t.o.m. skulle ge vinst. Ja, om det är så, utgår jag från att alternativföretag kan bedriva denna trafik, men SJ redovisar inte att den går ihop utan att den går med betydande förluster. Det anmärks då på att SJ inte redovisar sina kalkyler. Jag tror dock att vi får acceptera att SJ som trafikföretag inte skall behöva offentliggöra alla sina kalkyler. Om man skall arbeta i konkurrens med andra företag, är det naturligtvis nödvändigt att vi accepterar att SJ agerar på samma sätt i det hänseendet som andra på marknaden och kan uppträda som konkurrent till dem. Varje sådan här omställning innebär naturligtvis problem, och, som Margit Sandéhn påpekar, en del företag redovisar problem med sina transporter. Jag har mött företrädare för en del av dessa företag och lyssnat på deras synpunkter. Jag har förståelse för att sådana problem är särskilt påtagliga i omställningssituationer. Vi har mött detta också på andra håll i landet. Det visar sig att man med förenade krafter kan hitta lösningar också på detta. Jag hoppas verkligen att man i det här sammanhanget skall kunna komma fram till en bra lösning, oavsett om det nu blir fortsatt spårtrafik i SJ:s regi eller i annan regi eller om det blir någon typ av kombinerade transporter.

Herr talman! Det låter ju bra att vi skall se till helheten. Det måste vi göra, men den tragiska sanningen är den att de åtgärder som har vidtagits för att göra biltrafiken mera miljövänlig visserligen har givit en del resultat, men att dessa har ätits upp på grund av att biltrafiken ökar så kraftigt. Det finns kalkyler som visar att vad vi kan vinna genom katalytisk avgasrening och med andra åtgärder på litet längre sikt försvinner genom den stora ökningen av trafiken. Härvidlag är det särskilt den tunga lastbilstrafiken som syndar. Det har också visat sig särskilt svårt att åstadkomma reningsanordningar och motorsystem som är effektiva inom den tunga trafiken. Medan vi alla sluter upp omkring våra allmänna målsättningar har det skett en fortgående försämring. Det visas också av de undersökningar som gjorts, speciellt av miljösituationen i Skåne. Det området är mycket hårt utsatt för föroreningar, framför allt genom de nedfall som är förorsakade av trafiken. Det är i skenet av detta som man skall se många av trafikfrågorna inom det området. Det skulle ha varit intressant att härvidlag anknyta till den tidigare debatten här i dag, men det kan jag naturligtvis inte göra. Jag tycker fortfarande att det är mycket konstigt att SJ påstår — jag utgår från att det är SJ:s uppgifter som är underlag för kommunikationsministerns besked — att den här godstrafiken går med stora förluster. Kommunerna har mycket noggrant räknat igenom detta och kommit fram till att denna trafik går ihop. Deras kalkyler slutar på att godstrafiken på denna bandel faktiskt går med vinst. Mot den bakgrunden förefaller det ännu mera märkligt att SJ vid årsskiftet vill slopa godstrafiken inom detta område. Detta får sedan ungefär samma effekt som en rullande snöboll i mildväder. Det ena drar med sig det andra. Man är ängslig för att nästa steg blir ett slopande även av persontrafiken. Det finns en viss öppning i kommunikationsministerns svar. Att döma av det näst sista stycket i svaret verkar det inte så definitivt med nedläggningen. Jag skulle för min del gärna ha velat ha ytterligare litet informationer om vilka åtgärder som mera konkret kommer att prövas och om huruvida vi kan ge dem som engagerat sig så hårt i denna fråga i sydöstra Skåne hopp om att godstrafiken på dessa bandelar trots allt kommer att få fortsätta.

Herr talman! Tredje vice talman Fiskesjö återupprepar nu ett påstående som ganska ofta förekommer i debatten, nämligen att vinsterna av de miljöinsatser som vi gör på biltrafiken äts upp av ökningen av denna. Det är inte så. Den katalytiska avgasrening som nu genomförts på personbilar och som vinner terräng allteftersom vi får in nya fordon på marknaden innebär väsentliga förbättringar av trafikmiljön. Också de reningskrav som vi nu ställer på den tunga trafiken innebär och kommer att innebära väsentliga förbättringar. Vi har inte anledning att inta en så pessimistisk inställning till vad som görs beträffande landsvägstrafiken. Vi skall när vi nu diskuterar vissa transporter i Skåne komma ihåg att det där rör sig om mycket små transportmängder, som ger ett mycket litet positivt eller negativt bidrag till trafikmiljön, oavsett om transporterna sker på landsväg eller på järnväg. Detta säger jag inte för att förringa den betydelse som åtgärderna kan ha, men det bör ändock sägas för att vi skall ha proportionerna klara för oss. I det sammanhanget kan det vara värt att notera att Sverige faktiskt är det land i Västeuropa som näst efter Österrike transporterar den största andelen gods på järnväg. Det är bara Österrike som transporterar större andel av sitt gods på järnväg än vad Sverige gör. Vi utvecklar nu en godstrafik på järnväg som innebär att järnvägen totalt sett drar till sig betydande volymer. Räknat i transportkilometer är det en ganska kraftig framgång för SJ. Det tycker jag är mycket glädjande. Detta gällde den allmänna miljödiskussionen. När det sedan gäller frågan om huruvida de bandelar som har aktualiserats genom interpellationen går med förlust eller vinst, kan jag bara säga att SJ naturligtvis inte har någon anledning att ifrågasätta förändring och nedläggning av en trafik som går ihop eller kanske t.o.m. går med vinst. Jag vet att SJ inte arbetar på det sättet. På grund av betydande förluster har man ansett att man måste göra något åt det. Antingen måste man kraftigt höja priserna — då är det troligt att kunderna väljer andra transportlösningar — eller också måste man avstå från den trafiken. Det finns nu en framställan från andra intressenter som vill ta över trafikeringsrätten och som gör en annan kalkyl. Det är möjligt att de har en annan uppläggning som skulle kunna visa sig vara mera framgångsrik. Som jag sade tidigare praktiseras sådana lösningar i andra länder. Låt oss se vilka förutsättningar det finns för detta. En sådan framställan ligger hos banverket, och kommer förmodligen att avgöras inom den närmaste framtiden. Järnvägsinspektionen måste också lämna sitt medgivande.
Herr talman! Jag ser en viss öppning i det mera framåtriktade resonemang som kommunikationsministern har fört, och jag hoppas verkligen att det kommer att leda till resultat. Kommunerna är för övrigt själva beredda att ställa upp och hjälpa till. De är mycket angelägna om att kunna behålla sin godstrafik. När det gäller kostnaderna står uppgift mot uppgift. Bland kommunalfolk tycker man att det är mycket märkligt att SJ inte kan tala om vad företaget grundar sina kalkyler på, så att man åtminstone skulle kunna kontrollera siffrorna mot varandra. Det tycker nog jag också är en ganska märklig ordning. Vi skall naturligtvis vara optimister. Jag brukar ständigt säga, till skillnad från en del andra, att det vore märkligt om vi i vårt land med vår höga tekniska kompetens inte, just genom att använda denna tekniska kompetens, skulle kunna komma till rätta med våra miljöproblem och på ett positivt sätt kunna hjälpa andra att komma till rätta med sina miljöproblem. För att det skall kunna ske, krävs det att vi verkligen fattar beslut undan för undan som går i rätt riktning. Jag menar att det beslut som SJ nu har fattat går i fel riktning. Man kan naturligtvis alltid tvista om hur läget är. Som framgår av min interpellation visar de rapporter som jag har tagit del av att ökningen av landsvägstrafiken under de senaste åren har varit omkring 5 76 per år, och transportrådet har beräknat att lastbilstrafiken kommer att öka med mellan 60 och 70 96 fram till år 2010. Det behöver inte bli så, men det är ändå ett memento som visar att vi hela tiden måste utgå ifrån att insatser som minskar utsläppen från den nuvarande trafiken i det långa loppet inte nödvändigtvis leder till att vi får en bättre miljösituation totalt. Det beror även på mängden av fordon som trafikerar våra vägar och på utvecklingen av flygtrafiken, som isig har utvecklat sig till en av våra svåraste miljöförorenare.

Herr talman! Jan Sandberg har frågat mig om regeringens syn på fri etableringsrätt för radiostationer, reklamfinansiering av närradiosändningar samt yttrandeoch informationsfriheten i etermedierna. Radiomediet skiljer sig från t.ex. det tryckta ordet genom att tillgången till sändningsfrekvenser är en avgörande förutsättning för att radiosändningar skall kunna ske. Ett beslut att låta någon på en ort sända med en viss frekvens innebär alltid att andra på samma ort hindras från att samtidigt sända med den frekvensen. Någon fri och obegränsad etableringsrätt av det slag som gäller för pressen är därför inte möjlig för radions del. Sverige har i internationella förhandlingar fått tillgång till vissa radiofrekvenser för sändningar av ljudradio till allmänheten. Inom långvågsoch mellanvågsbanden finns viss outnyttjad kapacitet. Inom FM-bandet finns för närvarande fyra rikstäckande nät. Det finns också frekvensutrymme för att inrätta omkring 400 närradiosändare. De rikstäckande näten används för närvarande av Sveriges Riksradios tre kanaler samt av Sveriges Lokalradio. Omkring 150 sändare för närradio är i drift. Planer finns också för ett rikstäckande, kommunuppdelat nät i en del av FM-bandet som kan bli tillgängligt i mitten av 1990-talet. Några beslut om hur det femte nätet skall användas har ännu inte fattats. Televerket har tidigare i år redovisat en utredning om tillgång och efterfrågan på radiofrekvensspektrum. Enligt utredningen finns det en risk för framtida frekvensbrist inom FM-bandet i framför allt de befolkningstäta delarna av vårt land. Genom närradion kan det ideella föreningslivet använda ljudradion för att sprida sina budskap. Varje närradiosändare används av flera föreningar som delar på den tillgängliga sändningstiden. Sedan starten för drygt tio år sedan har verksamheten expanderat kraftigt. Närradio finns i mer än varannan kommun. De 2353 sändningsberättigade sammanslutningarna sände över 240000 sändningstimmar under 1988, en ökning med 31 26 sedan året före. Som jag nämnt finns möjlighet att sända närradio på flera platser än där det för närvarande sker. I de mest tätbefolkade områdena är emellertid kapaciteten inom FM-bandet redan fullt utnyttjad. Möjligheten att inrätta nya närradiosändare beror också på vilken räckvidd befintliga sändare har. För närvarande arbetar en särskild utredare med en översyn av de regler som gäller för närradion. I utredningsdirektiven framhålls att man bör sträva efter att i största möjliga mån bevara närradions särprägel som föreningsradio. Bland de uppgifter som omfattas av uppdraget kan nämnas närradiosändarnas räckvidd, omfattningen av närradioföreningarnas sändningsrätt, huvudmannaskapet för sändarutrustningen, närradion i krig och vid krigsfara samt ordningen för beslut om sändningstid i närradion. Den särskilde utredaren väntas avge sitt förslag i början av nästa år. Jag räknar med att efter sedvanlig remiss för regeringen kunna redovisa de förslag som utredningen ger anledning till. Det är givetvis inte möjligt att nu ange vilka förändringar som kan bli aktuella. Det är emellertid min förhoppning att utredningens arbete skall leda till att yttrandemöjligheterna förbättras ytterligare för det organisationsliv som utgör en av grundvalarna för vårt demokratiska samhällsskick. Jag bedömer inte att reklamsändningar skulle stärka närradion som föreningsradio. Jag har därför inte för avsikt att arbeta för någon ändring av nuvarande regler, som innebär att reklam inte får förekomma.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret, men samtidigt konstatera att jag tyvärr inte fick något direkt svar på de frågor jag har ställt i interpellationen. Min uppfattning, som väl framgår ganska klart när man läser interpellationen, är att socialdemokraterna inte har en mediepolitik som är förenlig med grundläggande värderingar i det svenska samhället eller ens med verkligheten. Faktum är att mediepolitiken påminner om den utveckling man har haft i Östeuropa — tidigare, inte den utvecklingen man har i dag. Om man ser tillbaka på de propåer och uttalanden som den socialdemokratiska regeringen har gjort tidigare inom det här området, var det först tal om att man inte tänkte tillåta parabolmottagningar av sändningar uppe i rymden. Sedan gav man sig på kabellagstiftningen och försökte på den vägen begränsa den här formen av mottagning av sändningar från rymden. Nu blev det i och för sig inget sådant förslag, som tur var. Närradion är ett exempel där man — i huvudsak kanske inte från politiskt håll utan ifrån tjänstemannahåll — har försökt motarbeta en, som jag ser det, positiv utveckling. Från den socialdemokratiska regeringens sida har man i varje fall tidigare varit motståndare till reklam och framför allt till fria etermedia. Även om vi kommer att diskutera reklam i den här debatten är det frågan om huruvida vi skall ha fria etermedia eller inte som är den viktiga frågan. Det viktiga är således inte i första hand om det skall vara reklam eller inte. Jag hari min interpellation anfört ett exempel på detta med att tillåta reklam inom en viss del av verksamheten, framför allt inom närradioverksamheten. Regeringens syn på de här frågorna har ju i viss mån redovisats. Jag tycker att det är tragiskt att man har den inställning som man har. Det här kommer ju att innebära att Sveriges utveckling mot ett modernt medialand försenas. Jag har också i min interpellation talat om hur det ser ut i delar av övriga Europa, där man lättar på lagar och regler och där man släpper fram nya frekvenser och radiosändningar samt också olika sorters reklam. Men det gäller Europa, inte Sverige. T.o.m. i den centraleuropeiska fredsplanen har man tagit upp en, som man ansåg, viktig punkt för att kunna garantera fred i dessa områden i framtiden — nämligen kravet på en fri radio för att därigenom kunna se till att det fria ordet kan spridas så mycket som möjligt. Om jag tittar på det svar som jag fick av statsrådet Göransson, kan jag till att börja med konstatera att jag i stort sett inte har fått svar på någon av mina tre frågor. Jag har t.ex. inte fått något svar på min fråga om hur de nu nedläggningshotade närradiostationerna skall kunna överleva om närradionämndens förslag till avgiftshöjningar går igenom. Dessutom tycker jag att svaret genomsyras av korporativism och organisationsvälde. Vad är det som säger att det bara är organisationer som skall ha rätt till närradiosändningar? Varför inte utöka möjligheterna, som man gjort i exempelvis våra grannländer Norge och Danmark, och tillåta juridiska personer, enskilda eller andra, att driva radiostationer? Sedan ytterligare en liten kommentar till det svar som jag fick av herr Göransson. I första stycket på s. 2 i det utdelade svaret säger statsrådet att inget beslut har fattats om hur det femte FM-nätet skall användas. Men faktum är, herr Göransson, att utbildningsdepartementet i direktiven säger att det skall vara ett kommunuppdelat nät för lokalradion. För några veckor sedan meddelade Radio Stockholm att man skall upphöra med sina sändningar under helgerna. Anledningen till det beslutet hos Radio Stockholm är att man inte har ekonomiska möjligheter att fortsätta med sina sändningar. Så några kompletterande frågor. I statsrådets svar sägs det ingenting om att yttrandeoch informationsfriheten är betydligt starkare inom etermediaområdet i flertalet övriga europeiska länder. För det första vill jag då ställa följande kompletterande fråga: Vad är det som gör att Sverige inte kan ha samma yttrandefrihet som övriga Europa har? För det andra vill jag beträffande detta med att lokalradion inte kommer att sända här i Stockholm under helger därför att det inte förekommer någon fri etableringsrätt eller därför att man inte kan få in ytterligare intäkter via reklam fråga: Tycker statsrådet att det är en glädjande utveckling att man inte har möjlighet att lyssna på lokalradion här i Stockholmsregionen under helgerna? Sist men inte minst något om en annan sak. Statsrådet berör inte med ett ord närradionämndens anslagsäskande eller den argumentation som jag för fram i min interpellation om vikten av försöksverksamhet — det handlar då enbart om sådan verksamhet i min fråga — med reklamfinansiering för att de nedläggningshotade närradiostationerna, exempelvis Radio Nova, skall ha ekonomiska möjligheter att fortsätta med sina sändningar. Jag skulle vilja att statsrådet något mera ville utveckla sina synpunkter på just förslaget till ökade avgifter. Jag tvingas konstatera att det svar som jag har fått — i den mån det nu ger svar på det jag frågat om — faktiskt inte ger mig anledning att se positivt på framtiden, i varje fall inte med den nuvarande regeringens politik. Jag tror att det bästa för både friheten i etermedia och för närradion inte är att till sätta fler utredningar, utan vad som behövs är ett omtänkande från det socialdemokratiska partiets sida. Jag och många med mig anser att Sverige inte kan fortsätta att gå mot strömmen — en ström som i övriga Europa går i riktning mot ett fritt radiooch eterområde. Jag tycker att det är den vägen som vi svenskar i dag skall slå in på. Annars riskerar vi att hamna mycket långt på efterkälken jämfört med våra grannländer.

Herr talman! Det är tre punkter som jag skulle vilja ta upp i anslutning till interpellationen och utbildningsministerns svar. Den första punkten gäller närradion. Det är bra att närradioutredningen snart är klar. Det är viktigt att vi får starkare sändare och en mer avreglerad verksamhet nu när närradion har stabiliserats. Jag skulle vilja tillägga att jag tycker det är önskvärt att man i utbildningsdepartementet också prövar frågan om hur man skall kunna undvika att missbruk av närradion sätts i system. Jag säger detta med anledning av domen mot Radio Islam och det förhållandet att man åtminstone teoretiskt torde kunna återvända inom ett år med en begäran om ett nytt sändningstillstånd. Jag tror att det vore bra om departementet ville titta på denna viktiga fråga. Dessa närradiosändningar har allvarligt skadat tilltron till närradion som sådan. Den andra punkten gäller vikten av att slå vakt om Sveriges Radio som ett public service-företag.

Jag vill erinra om att man i England, där man för några år sedan prövade denna fråga, i en statlig utredning varnat alldeles särskilt för just en sådan modell, som innebär att man blandar reklamfinansiering med licensfinansiering. Men det är också viktigt att staten så snart som möjligt säger ja till Sveriges Radios begäran om ökade medel för att man skall kunna bjuda på riktig konkurrens till de program som i en växande omfattning kommer till oss via satelliter från andra länder. Då behöver Sveriges Radio — och det gäller både ljudradion inom företaget och televisionen — ökade resurser. Den tredje punkten gäller frågan om televisionens framtid. Jag har redan varit inne på detta. Jag tycker att man skall säga blankt nej till att avstycka en TV-kanal från Sveriges Television. Jag tror inte att det är möjligt för ett public service-företag som Sveriges Television att bedriva en effektiv och bra verksamhet om företaget bara har tillgång till en kanal. Däremot är det inte sagt att de två kanaler som man har tillgång till behöver utnyttjas precis på det sätt som sker i dag. Man kan mycket väl ha en kanal som sänder i stort sett hela dagarna och en annan som kan användas för evenemang och när vissa långa program blockerar den andra kanalen. Som jag tidigare har sagt tycker jag att man skall säga ett bestämt nej till reklam i Sveriges Radio och att man skall bevara detta företag som ett licens finansierat public service-företag. Då blir min slutsats att man skall säga ja — Prot. 1989/90:43 till en tredje från Sveriges Radio fristående TV-kanal. Det är en modell som 11 december 1989 med framgång har prövats under lång tid i England. Det har inneburit att: CCC An man har slagit vakt om public service-företaget. Men det har också inneburit att man har fått ökad konkurrens i etern och inte minst ökade möjligheter för producenter, konstnärer, musiker och filmare att i yttelrigare en kanal få visa sina program. Sammanfattningsvis är det just nu väldigt mycket som är aktuellt inom TV-området. Jag skulle gärna vilja invitera utbildningsministern till en liten jullunch där vi kunde få tala vidare om dessa saker. Kan vi enas om en stor skattereform, borde det väl inte vara omöjligt att också kunna enas om hur vi skall bevara Sveriges Radio som ett public service-företag samtidigt som vi skapar ökad konkurrens i etern.

Herr talman! Såvitt jag har förstått är yttrandefriheten någonting som tillkommer medborgaren och inte företag och juridiska personer. Det är viktigt att göra klart för sig vad yttrandefriheten faktiskt innebär. Vii miljöpartiet ser med mycket stor oro på den här kampanjen för reklam i olika etermedia av den enkla anledningen att denna kampanj syftar till en sak, nämligen att öka konsumtionen. Ökad kommersialism och ökad konsumtion leder på lång sikt till ökad förslitning av natur och människor. Vi anser att vi har fullkomligt tillräckligt av detta i vår tid. Man borde i stället undvika den här typen av möjligheter i etermedia. Det talas varmt för att en av de fyra kanalerna i Sverige skall bli reklam TV. Från miljöpartiets sida kan vi absolut inte ställa oss bakom detta förslag, utan vi anser att det inte bör finnas utrymme för reklam i public service-företaget Sveriges Radios verksamhet, så att vi kan få ett breddat utbud av kunskapsrika och orienterande program för att medborgarna på ett bra sätt skall kunna ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Vi har ju sett vad TV 3 innebär. Det är en utomordentlig satsning på underhållningsvåld och mycket litet av andra program. Vi har all anledning att befara att just TV 3-modellen kommer att bli den som slår igenom om det blir reklam-TV i Sverige. Jag har väldigt svårt att se att detta skulle öka informationsfriheten och informationsmöjligheterna i Sverige, eftersom ett fåtal rika personer ges möjlighet att sprida sina budskap, och det är inte den kulturella mångfald som vi i miljöpartiet eftersträvar. Av samma skäl anser vi också att Astrasatellitens sändningar skall falla under kabellagen för att vi på detta sätt skall kunna stoppa reklamsändningar i kabelnäten.

Herr talman! Även en interpellationsdebatt med få deltagare kan vara utomordentligt belysande och klargörande. Jan-Erik Wikström, som har lång erfarenhet från olika positioner inom mediepolitik och medieverksamhet och också som bokförläggare, visar ju att han bakom sitt resonemang har en analys, där vi inte i varje ögonblick blir överens om tolkningarna, men där jag ändå känner stor respekt för hans 41 klara analys. I det här sammanhanget vill jag gärna också uttala respekt för att Jan-Erik Wikström i en tid som även den präglades av en något kommersiell yra var klarsynt nog att se till att närradion fick fungera utan att vara beroende av reklamintäkter. Jag tar gärna tillfället i akt att resonera vidare med Jan-Erik Wikström och andra insiktsfulla företrädare om den framtida TV-politiken. Jan Sandberg har egentligen två typer av inslag i sitt inlägg. Han klagar över att lokalradion inte kan sända under helgerna. Han menar att om man bara hade fri etableringsrätt och rätt att sälja reklam skulle lokalradion kunna sända under helgerna. I det stycket vittnar Jan Sandbergs inlägg inte om någon klar analys. I övrigt för Jan Sandberg ett mer principiellt resonemang när han säger att socialdemokratin för en mediepolitik som inte är förenlig med svenskt samhällsskick. Socialdemokraternas mediepolitik liknar den som förs i Östeuropa. I och för sig skulle jag kunna ta illa vid mig av detta, om jag inte i annat sammanhang hade mött Jan Sandberg och hans syn på friheten. Den 22 september i år kunde Dagens Nyheter berätta om en Jan Sandberg i Järfälla, ledamot av kommunfullmäktige. Kan det röra sig om samma Jan Sandberg som sitter här i riksdagen, och som går till attack mot ett konstverk som finns i fullmäktigelokalen i Järfälla? Jan Sandberg säger att han — liksom Magnus Uggla — mår illa. Jan Sandberg mår illa när han ser konst i offentliga lokaler. Han säger att konstverket måste bort och ersättas med något lämpligt politiskt neutralt. Konstnären, Lenny Clarhäll, som också intervjuades, säger att han inte förstår uppståndelsen. Han anser att hans verk — som heter I Amelins anda - inte når upp till Amelins agitatoriska nivå och påpekar syrligt att reliefen förutom fanor och gevär avbildar nakna kvinnor och blomsterstilleben. Jan Sandberg ser inte några förmildrande omständigheter och berättar att han till en början inte urskiljde kvinnokroppen. Vad beträffar blomstren är de röda och man vet aldrig med blommor. Röda blommor kan ju symbolisera socialdemokratin. Socialdemokraterna symboliseras ju dessutom av en ros och vpk av en nejlika. Jan Sandberg kunde ha tillagt att folkpartiet har en blåklint, miljöpartiet en maskros och kds — om jag är riktigt underrättad — en vitsippa. Det blir inte många blommor kvar på Jan Sandbergs offentliga konstverk. En röd liten stuga med sjö och en svensk flagga vore inte dumt, tycker han. Så långt sträcker sig Jan Sandbergs liberalism när det gäller att godkänna konst i offentliga samlingslokaler. Hur är det med fåglar? Häromåret hade moderaterna en mås som symbol. Får man ha en mås på konstverk i Jan Sandbergs värld? Hur är det med örnar och hökar — de kanske tar måsar —, blir de också förbjudna? Vilka sånger får man sjunga i Jan Sandbergs reklamfinansierade, fritt etablerade radio? Hur är det med tulpanerna från Amsterdam? Måste EG-kommissionen få en näsbränna om tulpanerna är röda? Vilken färg får de ha i de sånger som skall sjungas i Jan Sanbergs radio? Jag utgår ifrån att Evert Taubes ”Min älskling du är som en ros” kommer att förses med giftetikett, eftersom rosen ju definitionsmässigt förutsätts symbolisera socialdemokratin. I själva verket talar inte Jan Sandberg för friheten. Han uppträder som en politisk kommissarie och en censor, när han får tillfälle att exponera sina värderingar på hemmaplan. Jag är honom tacksam för att han så öppet avslöjade sin frihetssyn i sitt förhållande till konsten. Men det ger mig skäl att fundera över vad det är för frihet han månar om. Det är då inte yttrandefriheten. Carl Frick påpekade att yttrandefriheten faktiskt handlar om den enskildes yttrandefrihet. Inte är det yttrandefriheten eller konstens frihet som Jan Sandberg talar om. Inte heller den enskilde medborgarens rätt att föra ut sina tankar för att delge andra människor dem eller den enskilde medborgarens rätt att ta emot dem. Nej, den frihet som Jan Sandberg talar om är medieföretagens rätt att exploatera. Det är den kommersiella spekulationen som han slår vakt om och ingenting annat. Vi skall vara tacksamma över att Jan Sandberg i sin kommunala gärning så öppet valde att visa vad han innerst inne står för. Mot bakgrund av det resonemang som han för krävs det inte särskilt långtgående resonemang därutöver för att hävda värdet av att vi har ett fritt, självständigt och oberoende finansierat Sveriges Radio. I det stycket noterar jag med tillfredsställelse de instämmanden som jag här har fått både av Carl Frick och av Jan-Erik Wikström.

Herr talman! Jag framställde en interpellation som handlade om närradion och möjlighet till försöksverksamhet med reklamfinansiering av denna. Här har vi hamnat i en debatt som å ena sidan handlar om TV-kanaler, hur många man skall ha och hur man skall göra med frågan om reklam. Å andra sidan har vi hamnat i min hemkommun, Järfälla, där jag helt riktigt har uttryckt en uppfattning. När det gäller den lokala frågan var det rubriksättaren som påstod att jag mådde illa. Det var inte någonting som jag själv hade sagt. Om vi nu i Sveriges riksdag skall diskutera kommunfullmäktiges sammanträdeslokal i Järfälla, så finns det där ett konstverk som uttrycker en klar politisk inriktning. Jag vände mig inte emot blommorna eller damerna, utan mot de röda fanorna. Karl Marx Kapital och vapnen som var avsedda att användas vid revolution. Men jag har ingenting emot konstverket som sådant. Jag tycker att statsrådet borde läsa artikeln litet närmare. Jag vände mig emot att konstverket hängde just i den lokalen. Jag föreslog inte att konstverket skulle säljas, utan bara att det skulle flyttas till en annan lokal. Lika litet som man enbart skall ha ett socialistiskt budskap i denna typ av lokal som egentligen inte skall ha någon politisk prägel, skall man inte heller ha konst som representerar någon annan politisk inriktning. Det var vad jag vände mig emot. Men detta visar samtidigt litet av både den socialdemokratiska regeringens och herr Göranssons inställning i den här frågan. Är det fråga om röda fanor går det tydligen an. Men om detta skall kopplas ihop med min interpellation om närradioverksamheten så kan man här påpeka att fler och fler närradiosändande organisationer tvingas upphöra med verksamheten, eftersom de inte har råd. De som kommer in i stället, de som har gott om pengar, det är de kapitalstarka organisationer som kanske till vissa delar innefattas i begreppet korporativism, i alla fall vad gäller de med anknytning till socialdemokraternas politik, nämli gen LO, ABF, Unga örnar och andra delar av rörelsen som inte speciellt mycket bryr sig om ifall avgifterna höjs. Dessa organisationer kommer att ha råd att sända. Herr Göransson nämnde ingenting om detta ens i sitt andra inlägg, trots att jag upprepade mina frågor. Men det är de mindre organisationerna och föreningarna som jag kämpar för. Därför skall jag upprepa den fråga som jag fortfarande inte har fått något svar på: Varför kan man inte, i varje fall under en försöksperiod, tillåta reklamfinansiering av närradiosändningarna? Om inte detta tillåts finns det risk att många av de små organisationerna som inte har någonting med arbetarrörelsens kapitalstarka grenar att göra inte klarar sig. På den punkten har jag inte fått något svar. Jag har inte heller fått något svar på de andra frågorna som jag ställde i interpellationen, men som jag också har nämnt här i debatten. Om jag i statsrådets nästa inlägg kunde få svar på de frågorna vore jag tacksam. Jag är i och för sig beredd att fortsätta diskussionen om utformningen av andra lokaler, men närradioverksamheten är ju vad interpellationen handlar om.

Herr talman! Jag förstår att Jan Sandberg tycker att det är obehagligt att bli påmind om de försök han gjort till grov konstnärlig censur i Järfälla. Han säger sedan att detta inte var så farligt. Det var ju bara bilden av Karl Marx Kapitalet som skulle bort. Det var bara några vapen som fanns där och några fanor som dessutom var röda som skulle bort. Jan Sandberg säger att det i just denna lokal var nödvändigt att vara politiskt neutral och ha politiskt neutrala konstverk, konstverk som icke på någon punkt påminner om politik. Det är litet märkligt att just detta skall vara kravet på den lokal där en politisk församling sammanträder, att man alltså inte där skall våga utsätta sig för den politiska signalen. För egen del har jag ju faktiskt inte krävt förbud mot några åsikter eller symboler. Tvärtom har jag medverkat till att Sverige har fått en kabellagstiftning som många, de allra flesta, anser vara den liberalaste i Europa, och för vilken jag emellanåt får förebråelser på grund av att den är alltför liberal. Den är liberalare än den som finns i våra grannländer och liberalare än motsvarande lag i övriga Europa. Jag vet inte vilka länder i Europa som enligt Jan Sandberg skulle ha en liberalare, en friare kabellagstiftning än Sverige. Nämn fyra länder i Europa som har en liberalare kabellagstiftning än Sverige! Jan Sandberg går så vidare och tar upp frågan om närradioverksamheten. Jag har på den punkten svarat på hans frågor. Sanningen är att han har fått svar, men han gillar inte svaret. Låt mig bara när det gäller ekonomin i närradion påpeka att det i närradionämndens anslagsframställning inte finns något förslag om höjda avgifter. De förslag inom detta område som läggs fram i budgetpropositionen får jag tillfälle att återkomma till. När det gäller reklamfinansieringen av närradioverksamheten säger Jan Sandberg att det för närvarande är de resursstarka organisationerna som har möjlighet att hävda sig och sända. Men det är ju inte på det sättet! Den enda riktigt resursstarka organisation som sänder via närradio är Svenska arbetsgivareföreningen. Den fanns inte med i Jan Sandbergs uppräkning över or ganisationer som i det korporativistiska samhället borde strypas och försvinna. Men jag utgår från att det var ett misstag. Sanningen är ju den att den omfattande närradioverksamheten bedrivs inom frikyrkor. Och det är ju små föreningar. Det finns egentligen inget medium som för de många åsikterna, de små organisationerna och de entusiastiska medarbetarna är så öppet och fritt och står till förfogande till så relativt ringa kostnad som närradion. Och detta är fallet tack vare att vi har den konstruktion vi nu har vad gäller närradioverksamheten.
Herr talman! Statsrådet säger att han minsann inte har krävt förbud mot närradio eller mot någon annan verksamhet på etermedieområdet. Det är i och för sig riktigt, även om Bengt Göransson vid olika tillfällen har fört fram förslag till begränsningar på ett eller annat sätt. Det kanske inte i första hand är Bengt Göransson som har fört fram de förslag till förbud som jag nu tänker på. Det har under debattens gång förekommit olika idéer i detta sammanhang. Ganska tidigt, när parabolantennerna började förekomma runt om i vårt samhälle, fanns det representanter från samma parti som Bengt Göransson som ville ha ett totalförbud mot den här typen av parabolmottagare. Jag vill således inte i första hand anklaga statsrådet för dessa förbud. Vad jag däremot vill anklaga statsrådet för är att han aktivt motarbetar större frihet inom etermedia. Detta är vad Bengt Göransson har gjort. Angående kabellagstiftningen kan jag säga att den är liberal även i jämförelse med andra länders lagstiftning. Vad min interpellation handlade om var framför allt etermedieområdet, radioområdet och i detalj närradiostationerna. Statsrådet nämnde några organisationer som inte var stora och som ändå fortsatte att sända. Det är riktigt att det i dag finns ganska många små organisationer som sänder. Samtidigt finns det förutom arbetarrörelsens organisationer andra stora organisationer som bedriver närradioverksamhet, SAF Radio t.ex. sänder väldigt mycket. Men ser man på utvecklingen ute i landet, på de olika närradiosändarna och de som sänder kan man konstatera att det otvetydigt är så att de små organisationerna minskar sin sändningstid och upphör med sina sändningar, medan de större organisationerna, framför allt de s.k. arbetarrörelseorganisationerna, tar över mer och mer av denna verksamhet. Eftersom herr Göransson tidigare själv tog upp min hemkommun Järfälla, kan jag berätta att vi där har en egen närradiosändare. Där har det också förekommit ett ganska brett spektrum av sändande organisationer. Men vad är det som händer nu? Jo, nu diskuterar man inom den lokala närradioföreningen möjligheten att sälja hela studion, eftersom antalet sändande organisationer har minskat. Vilka säljer man då studion till? Det är inte uppgjort än, men det blir troligen det socialdemokratiska arbetarpartiet som tar över studion, eftersom det i stort sett bara är det socialdemokratiska arbetarpartiet som sänder från den studion. Det är denna utveckling jag anser vara negativ. Och jag hoppas att Bengt Göransson kan ta något initiativ för att förhindra den utvecklingen. Det är enligt min mening viktigt att så många organisationer som möjligt, och gärna många små, har möjlighet att sända närradio. Men den nuvarande utvecklingen pekar i rakt motsatt riktning. Det är detta som jag tycker är negativt.
Herr talman! Jan Sandberg visar i sitt sista inlägg att han inte heller förstår affärer och ekonomi. Om han tror att de minsta organisationerna är de som lättast får reklam så tar han alldeles fel. Sanningen är den att de som i dag argumenterar för en reklamverksamhet inom närradion är ett antal av de större organisationerna. Jag räknar i detta sammanhang in Svenska arbetsgivareföreningen. Låt vara att denna organisation med Jan Sandbergs terminologi kan ha vissa korporativistiska tendenser och inslag. Jag räknar den dock som en av de större organisationerna. De sändare som nu propagerar för en fri etableringsrätt är de sändare som vill skaffa sig en frekvens för att kunna sända större delen av dagen. Dessa sändare representeras av en mycket smal föreningsbas. De föreningar som har upptäckt närradions möjligheter som ett fritt demokratiskt medium, och till denna grupp räknar jag vid sidan av ett antal politiska organisationer och ungdomsorganisationer framför allt de kristna samfunden, har upptäckt vilken genuin möjlighet till en vidgad kontakt med medlemmar och allmänhet som närradion erbjuder. Dessa föreningar tillhör inte förespråkarna för en stark kommersialisering av närradion. Herr talman! Mot bakgrund av dagens debatt och den isolering som jag kan se att Jan Sandberg och hans parti intar i denna fråga, så ser jag med tillförsikt fram emot kommande diskussioner om en framtida mediestruktur.

Herr talman! Carl Frick har frågat jordbruksministern vad han har för avsikt att göra med anledning av de nya hotfulla uppgifterna om dioxinernas spridning från rötslamsbemängd jord till växterna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Låt mig först slå fast att målsättningen beträffande användningen av slammet från de kommunala reningsverken är att detta skall hållas fritt från farliga ämnen så att det kan spridas på bl.a. jordbruksmark utan risker för miljö och hälsa. Återcirkulationen av avloppens näringsinnehåll och organiskt material till jordbruket har lång tradition. Slammet innehåller mullbildande organiskt material, fosfor, kväve, kalium samt vissa för växterna nödvändiga metaller. Slammet innehåller emellertid i dag ofast högre metallhalter än vad växterna behöver. Dessutom ingår farliga metaller, t.ex. kvicksilver, kadmium samt ett stort antal organiska farliga ämnen. De bedömningar som redovisats av de centrala myndigheterna tyder visserligen på att spridning av de hittills studerade ämnena via slam på jordbruksmark i dag knappast innebär risk för upplagring av farliga ämnen i mark och tillförsel via livsmedel av dessa äm nen. Det finns emellertid enligt min mening ingen som för närvarande säkert — Prot. 1989/90:43 kan hävda att slammet kan spridas utan risker för miljö och hälsa. Särskilt 11 december 1989 de långsiktiga konsekvenserna är svårbedömda. EE SE RE Regeringen gav den 20 oktober 1988 statens naturvårdsverk i uppdrag att utreda miljöproblemen vid hanteringen av slam från kommunala reningsverk. I uppdraget ingick bl.a. att undersöka och lämna förslag till olika åtgärder för att minska tillförseln av metaller och organiska miljögifter till reningsverken samt att göra vissa mätningar med avseende på organiska miljögifter. Naturvårdsverket framhåller följande i sin rapport. Människa och miljö utsätts för en totalt sett stor belastning farliga ämnen. Detta bör enligt naturvårdsverket vara motiv för att kraftigt begränsa utsläppen från alla källor. Naturvårdsverket nämner att två viktiga åtgärder måste vidtas utan dröjsmål. Den ena är att intensifiera arbetet med att begränsa tillförseln av tungmetaller och svårnedbrytbara syntetiska kemikalier. Den andra är att utveckla miljövänliga, alternativa metoder för att omhänderta slam. Detta är nödvändigt, eftersom den största mängden slam i dag inte används i jordbruket utan läggs på tipp. Detta innebär risker för utsläpp av metangas och för vattenföroreningar. Naturvårdsverket kommer också att påbörja en systemanalys av hur samhället bör lösa sina avloppsproblem. Avsikten med detta är att utöka skyddet av vattendrag och att nå en förbättrad slamkvalitet. En fortsatt slamspridning på jordbruksmark måste nu starkt ifrågasättas med hänvisning till risker för att miljögifter upplagras i jordar och upptas av gröda. Naturvårdsverkets rapport bereds för närvarande i regeringskansliet. Jag är därför inte beredd att nu slutligt ta ställning till vilka åtgärder som krävs. Ett första krav bör emellertid vara att få bort användningen av de farligaste ämnena snarast möjligt. Samtidigt vill jag understryka att kommunerna själva har viktiga uppgifter när det gäller att få fram ett slam som är fritt från farliga ämnen. Genom att införa källsortering och särskilda miljöstationer eller annat lämpligt insamlingssätt för hushållens miljöfarliga avfall har kommunerna möjlighet att motverka att farliga ämnen spolas ner i avloppen. Kommunerna bör också aktivt informera hushållen om möjligheterna att välja mindre miljöfarliga produkter. Dessutom kan och bör kommunerna ta initiativ för att kraftigt begränsa utsläppen av hälsooch miljöfarliga ämnen från industrier, forskningslaboratorier, sjukhus och andra vårdinrättningar. Jag vill vidare särskilt ta upp frågan om dioxiner. Dioxiner är ett samlingsnamn för två kemiskt närbesläktade grupper av klorinnehållande organiska föreningar. Grupperna omfattar tillsammans drygt 200 enskilda dioxinföreningar, varav tetraklordioxin, TCDD, är den giftigaste och mest studerade. Det totala utsläppet av dioxiner i Sverige har beräknats uppgå till ca 130 320 gram per år räknat som TCDD. Ca 90 96 av denna mängd släpps ut via rökgaser från olika förbränningsprocesser, varav merparten härrör från industriell verksamhet. Enligt en grov uppskattning sprids årligen 2-3 gram TCDD genom slamgödsling på jordbruksmark. Fortfarande saknas emellertid tillräckligt omfattande underlag för att göra säkra bedömningar av vilka risker det innebär om växter tar upp dioxin via slam som används i jordbru 47 Prot. 1989/90:43 ket. Beträffande de nya rönen som Carl Frick refererar till, nämligen att väx 11 december 1989 — terkan ta upp genom solljus omvandlat dioxin via bladen, kan jag nämna att TT GT OC X — undersökningar pågår vid Umeå universitet. Förekomsten i vår miljö av dioxiner men också andra miljögifter härrör bl.a. från användningen av hälsooch miljöfarliga ämnen i vårt samhälle. Kraftfulla åtgärder måste sättas in för att identifiera och begränsa användningen av giftiga substanser och spridningen av dem i miljön. Ett omfattande arbete pågår för att ta fram underlag för sådana åtgärder. Jag kan nämna bl.a. kemikalieinspektionens arbete med sikte på att begränsa förekomsten av ett tiotal utpekade ämnen, bl.a. kvicksilver och kvicksilverföreningar, bly och blyföreningar, metylenklorid, trikloretylen, perkloretylen och organiska tennföreningar. Jag kan också nämna att en exempelsamling över 40 erkänt miljöfarliga ämnen sammanställts av en expertgrupp och nyligen publicerats av kemikalieinspektionen. Exempelsamlingen bör redan nu användas av företagen för undersökningar om det är möjligt att byta ut på listan förekommande ämnen mot sådana somär bättre ur miljösynpunkt inbegripet avfallsledet. Vidare kan jag upplysa Carl Frick om att kemikalieinspektionen tillsammans med naturvårdsverket på regeringens uppdrag, inom ramen för Sveriges åtgärder mot alla ozonnedbrytande ämnen, arbetat fram och nyligen redovisat förslag till avvecklingsplaner för två klorerade organiska lösningsmedel, nämligen 1,1,1-trikloretan och koltetraklorid. Förslaget går i dagarna ut på remiss. Jag kan således försäkra Carl Frick att ett intensivt arbete pågår för att begränsa användningen av särskilt hälsooch miljöfarliga ämnen. Detta är enda sättet att verkningsfullt komma till rätta med problem som följer av att dioxiner och andra giftiga substanser förekommer i avloppsslammet och kommer ut i miljön.

Herr talman! Jag vill tacka Birgitta Dahl för ett omfångsrikt och i många stycken bra svar. Jag finner att vi har en stor samsyn i dessa frågor och noterar speciellt att ministern har som mål att slammet från de kommunala reningsverken skall hållas fritt från farliga ämnen, så att det kan spridas på bl.a. jordbruksmark utan risker för miljö och hälsa. Det finns anledning att haka fast vid uttrycket ”utan risker”. Detta anger något absolut nytt i miljöpolitiken. Begreppet ”utan risker” måste betyda att den som vill släppa ut något har ett krav på sig att säkerställa att detta sker utan risker, så att inte miljö och hälsa äventyras. Det betyder också att vi nu kan agera med stor försiktighet och hellre fälla än fria. För en tid sedan fattade riksdagen ett miljöpolitiskt mycket viktigt beslut, nämligen det om substitutionsprincipen. Det innebär ett krav på oss alla att i varje ögonblick välja en miljövänligare lösning, att ta bort farliga ämnen när det finns ett ofarligt eller mindre farligt att tillgå. Tvål och såpa måste nu bli de tvättmedel som skall användas i stället för det myller av moderna rengöringsmedel vi drabbas av. På detta sätt vill jag anknyta till det som Birgitta Dahl säger om att naturvårdsverket nu skall intensifiera arbetet med att begränsa tillförseln av tung 48 metaller och svårnedbrytbara, syntetiska kemikalier. Nu har naturvårdsver ket lagrum att falla tillbaka på. Ett steg framåt i miljöarbetet har tagits. Det är dags att byta ut och att börja nu. Birgitta Dahl säger också att naturvårdsverket skall påbörja en systemanalys av hur samhället bör lösa sina avloppsproblem. Skyddet av vattendrag skall öka och en förbättrad slamkvalitet erhållas. Det är bra. Men det är inte bara samhället i form av myndigheter, institutioner och enskilda som skall agera. En viktig del är det privata näringslivet. En viktig uppgift måste vara att snabbt se till att industrierna sluter sina system, så att de i praktiken åläggs att föra sina avlopp till vattenintaget. Då kan industrin själv välja den för sin tillverkning anpassade reningsgraden. Det måste vara vida bättre än att låta detta vatten blandas i den kommunala reningen. Eftersom detta vatten antingen skall släppas ut i vattendrag eller renas till dricksvatten, fordras en långt mera omfattande och långt gående rening, som blir mycket dyr, än om industrin gjorde en egen specifik rening direkt anpassad till sina behov. Dessutom anser jag att det är en etiskt viktig fråga att inte aktivt medverka till att förstöra natur och miljö. Vi kan inte längre acceptera att industrin hanterar avlopp på ett asocialt sätt. På detta sätt kan stora mängder av olämpliga ämnen tas bort från de kommunala reningsverken. Detta borde inte vara svårt att genomföra. Någon form av genomförandestöd för vissa industrier kan säkert vara på plats för att få i gång verksamheten. Annars är utsläppsskatter en bra väg att gå. Principen måste vara att alla utsläpp skall vara avgiftsbelagda. Så till dioxinerna. Vi får ständigt larm om dessa ytterst otäcka ämnen. Nu senast sades det att det kan bli omvandling i solljus. Birgitta Dahl säger: ”Fortfarande saknas emellertid tillräckligt omfattande underlag för att göra säkra bedömningar av vilka risker det innebär om växter tar upp dioxin via slam som används i jordbruket.” Ja, just det. Vi vet inte, vi är inte säkra. Jag vill då återvända till vad Birgitta Dahl sade inledningsvis om spridning utan risker. Nu vet vi inte hur stora dessa risker är. Då måste den enda rimliga slutsatsen bli att vi med omedelbar verkan stoppar spridning av allt rötslam som vi misstänker innehåller dioxin. Det hjälper inte att säga att det rör sig om låga halter. Dioxiner bioackumuleras. De lagras i kroppens fettvävnader. Det är därför som modersmjölk har så våldsamt höga halter. Birgitta Dahl lyfter fram källsortering som ett sätt att komma till rätta med våra problem. Det är bra. Vi slåss snart sagt i landets alla kommuner för det. Det vore bra om regering och riksdag kunde hjälpa kommunerna att komma i gång med källsorteringen i kommunerna. Men Birgitta Dahl låter oss verksamt arbeta för att vi skall få bra returförpackningar i material som kan återanvändas eller efter kompostering återföras till odlingsmarken. Då bidrar vi till minskad dioxinspridning. Vi måste t.ex. få bryggeriindustrin att inse att dess första prioritet är produkten inte behållarna. Nu har de dessutom klantat till det med alla dessa blybackar som de skall sprida. Birgitta Dahl talade nyss om att ett stopp för spridning av bly var ett prioriterat område i samhället. Då tycker jag att det är dags att säga till bryggeriindustrin att den skall upphöra med tillverkning av blybackar. Inte tyder det på något ansvarstagande i miljöfrågor från bryggeriindustrin. Ärligt talat an ser jag att det är läpparnas bekännelse. Det är på samma sätt inom flera delar av industrin, det är populärt med miljövänlighetsannonser. Miljöpartiet anser att det är dags att stoppa den förödande sopeldningen, som är en väl dokumenterad dioxinkälla. Varför inte genast stoppa allt rötslam som innebär risker?

Herr talman! Diskussionen om rötslammet är en gammal fråga här i riksdagen. Vi har debatterat den under många år, långt innan den dag då Carl Frick marscherade in hit i kammaren. En fortsatt slamspridning på jordbruksmark måste begränsas, säger statsrådet. Hon säger också att denna spridning kan innebära risker. Regeringen arbetar med naturvårdsverkets rapport. Det tycker jag är bra, statsrådet Birgitta Dahl. Det kanske t.o.m. finns med några rader om denna fråga i den avfallsproposition som vi har väntat på och som enligt ryktet under de senaste dagarna har överlämnats till lagrådet för granskning. Frågan är emellertid om utsläpp över huvud taget skall tillåtas nu. Statsrådet hänvisar till en rad åtgärder som av olika skäl nu endast befinner sig på ett förberedande stadium. Men det tar många år innan eventuella åtgärder kan ge någon reell effekt. Det gäller intensifieringen av arbetet med att begränsa tillförseln av tunga metaller och svårdnedbrytbara syntetiska ämnen. Hur långt har statsrådet hunnit i fråga om detta, och när kan ett resultat redovisas? Det gäller de miljövänliga metoderna. Hur långt har statsrådet kommit när det gäller dem? Det gäller de alternativa metoderna. Hur långt har statsrådet kommit i fråga om dessa? Det gäller kommunernas uppgifter, som också redovisas i svaret. Hur långt har statsrådet kommit i detta sammanhang? Hur är det med personalsituationen för kommunerna inom detta mycket viktiga miljöområde? Statsrådet hänvisar också till kemikalieinspektionens arbete med att begränsa förekomsten av ett tiotal utpekade ämnen. Det är riktigt att man arbetar flitigt med detta. Men hur långt har man kommit med arbetet, statsrådet? Det är i och för sig bra att man har kommit så långt att två ämnen eventuellt skall kunna förbjudas, vilka statsrådet har redogjort för. Men dessa två ämnen är väl inte tillräckligt för att de risker som rötslammet innebär skall kunna elimineras? Det är beklagligt att man så länge har låtit miljögifter bakvägen nå naturen. En rening görs i reningsverken, men gifter har på detta sätt bakvägen kommit ut i miljön. Jag anser, statsrådet Birgitta Dahl, att åtgärder hade kunnat vidtas på detta område långt tidigare. Det går inte att vänta, utan ett beslut måste fattas om ett förbud mot användning av rötslam. Senare kanske dessa goda saker som statsrådet tar upp i interpellationssvaret leder till att rötslammet återigen kan användas. Men där är vi inte nu. I avvaktan på resultaten av alla de utredningar som statsrådet hänvisar till borde rötslammet förbjudas.

Herr talman! Jag kan först konstatera att Carl Frick, Lars Ernestam och jag har en samsyn när det gäller att detta är en ytterst allvarlig fråga och att det gäller att snabbt nå resultat. Jag skulle önska att jag här och nu kunde svara på en rad frågor genom att gå igenom de förslag som kommer att återfinnas i den proposition som regeringen nu håller på att avsluta arbetet med, men som mina meddebattörer vet kan jag inte göra det. Jag räknar med att riksdagen under innevarande riksmöte kommer att få ta ställning till ett sådant förslag. Det är riktigt att regeringen för några dagar sedan överlämnade en lagrådsremiss med de förslag till lagändringar som kommer att återfinnas i denna proposition. Däremot kan man inte av denna läsa ut helheten, utan många av de förslag som nu förbereds är av annan karaktär, och de kommer enligt den planering regeringen arbetar med inom kort redovisas för riksdagen. Jag vill dock, utan att föregripa propositionens innehåll, göra ett par principdeklarationer och redovisningar. Jag vill än en gång påminna om vad som står i svaret, nämligen att ingen enligt min mening kan bevisa att rötslammet är långsiktigt riskfritt för hälsan och miljön och att det grundläggande målet för arbetet måste vara att rötslammet skall vara rent så att vi kan använda det. Detta mål bör vi sträva efter att nå så snart som möjligt. Min bedömning är inte lika pessimistisk som Lars Ernestams, utan jag tror att målet, under förutsättning att industrin, kommuner och myndigheter samverkar, kan nås inom överblickbar tid. Detta är också nödvändigt, för det är inte riskfritt att deponera rötslam som innehåller farliga ämnen; det vet säkert både Carl Frick och Lars Ernestam. Det är en nödfallslösning som innebär stora risker för läckage av farliga ämnen till luft, vatten och mark. Vi bör alltså undvika det. Det finns ingen annan lösning än att slammet skall vara rent så att det kan användas. Kommunerna kan redan nu besluta att de som släpper ut särskilt miljöfarliga ämnen i avloppsvattnet måste rena det redan vid källan. Det är ingenting som hindrar kommunerna att göra det redan i dag. Jag säger här, liksom jag har sagt vid många överläggningar med kommunerna, att kommunerna bör utnyttja denna möjlighet gentemot både företag, forskningsinstitutioner och sjukvårdsinrättningar, där den här typen av ämnen kan komma ut. Självfallet skall vi så snabbt som möjligt få bort ämnen som vi vet är farliga från produkterna. Här förekommer nu parallellt ett mycket ambitiöst arbete i kemikalieinspektionen och naturvårdsverket och överläggningar mellan regeringen och industrin, där vi försöker gå igenom branschvis vad som kan göras för att få dels industrins utsläpp ofarliga, dels, det viktigaste inför framtiden, produkterna rena från början. Jag tror att det skall vara möjligt att inom det närmaste decenniet nå påtagliga resultat på detta område. Det bör vara vår målsättning.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att miljöfarligt avfall är farligt på alla möjliga ställen var det nu än hamnar. Men det är kanske minst lämpligt att det hamnar på åkermarken. Birgitta Dahl säger att vi inte kan bevisa den långsiktiga farligheten eller riskfriheten hos rötslammet. Just det! Men när man inte kan bevisa det, då skall man över huvud taget inte lägga rötslam på åker. Det skall inte in i maten. Det skall inte kunna skada våra barn och kvinnor. Den grundläggande principen måste vara att inget rötslam får läggas på åkermark förrän man kan garantera att det inte finns någon risk med det. Därför skall det inte finnas där nu. Sedan tycker jag att det är allvarligt med våra tippar. Vi måste föra en helt annan politik som innebär att vi inte längre producerar miljöfarligt avfall. Det måste vara grunden till det hela. Faktum är att vi producerar vansinniga mängder av avfall. Vi har ju jättelika problem med SAKAB. Man vill nu ändra lagstiftningen så att vi kan tvinga kommuner att ha anläggningar som kan ta hand om eländet. Målsättningen måste egentligen vara att til syvende og sidst inte producera miljöfarligt avfall. Det måste vara industrins uppgift att producera varor utan miljöfarligt avfall, att se till att deras produkter i sin användning inte heller ger upphov till farligheter och att produkten, när den väl är använd en gång, inte heller då ger upphov till farligheter. Produkterna skall i så stor utsträckning som möjligt kunna återanvändas och återbrukas. Om kommunerna faktiskt har lagliga möjligheter att stoppa att industrins utsläpp kommer in i den kommunala reningen, måste man fråga sig: Varför gör de inte det? Är de rädda för företag eller institutioner? Det är ofta så att kommunerna vårdar sina industrier i väldigt hög grad och är litet rädda för att komma med krav, för då kanske ägarna hotar med att flytta till en annan vänligare kommun. Vi har ett exempel i Rune Andersson, som ville flytta Trelleborgs gummifabrik till Belgien, därför att man där har lägre miljökrav än här hemma i Sverige. Vi har litet av samma situation här när det gäller kommunerna. Då gäller det, som jag ser det, att försöka stärka kommunernas ställning så att de kan utnyttja sina lagliga möjligheter och förhindra att industrins utsläpp hamnar i den kommunala reningen. Vi skall kunna få ett bra biologiskt slam som vi kan återföra till odlingen. Jag är helt överens med Birgitta Dahl om att bra slam skall vi använda. Den biologiska resursen finns det ingen anledning att lägga på tippen eller slänga bort — bort med eländet i rötslammet.

Herr talman! Jag tolkar faktiskt Birgitta Dahls svar på det viset att hon inte heller är beredd att i dag föreslå ett förbud mot användande av rötslam på åkrar. Det tycker jag är beklagligt. Jag är, Birgitta Dahl, medveten om att det finns flera intressenter i detta. För kommunerna är det naturligtvis en utomordentligt angelägen uppgift att bli av med rötslammet. Det innehåller näringsämnen i och för sig som kan vara bra förbättringsmaterial för åkrar. Det är ju på den basen som man har byggt upp den här hanteringen. Det är klart att det är stora problem för kommunerna om de inte kan bli av med sitt rötslam. Men jag tycker ändå att det i dag är bättre att få deponera rötslammet. Även om det finns läckagerisk från tippen är det bättre än att det kommer ut på åkrarna så länge vi har denna oklara situation. Varför tycker jag det? Jo, det finns flera skäl till det. Förutom de rena hälsoriskerna är vårt jordbruk också utsatt för en mycket intensiv miljödebatt. Den debatten, Birgitta Dahl, blir inte lättare för jordbruket om man samtidigt också skall föra en rötslamsdebatt. Visst kan rötslammet medföra förbättringar, men vi vet ju att det finns oerhört många industrier som är sammankopplade med de kommunala reningsverken. Av Birgitta Dahls svar framgår på punkt efter punkt att det här är oklara — Prot. 1989/90:43 saker. Här utreds det. Vore det inte rimligt ändå med ett moratorium några 11 december 1989 år i avvaktan på att dessa utredningar blir fullföljda, så att konsumenterna. =S kunde känna säkerheten att det i livsmedlen inte finns något rötslam så länge dessa frågor inte är utredda? Det här är är min sista replik, eftersom jag är efteranmäld till debatten, men jag skulle vara väldigt tacksam om Birgitta Dahl ändå klarare kunde säga: Vi har här i Sverige råd med att stoppa användningen några år i avvaktan på att utredningarna blir slutförda.
Herr talman! Jag måste tyvärr göra Lars Ernestam besviken genom att fastställa den ordning som gäller för behandling av propositioner som regeringen arbetar med. Däremot framgår av lagrådsremissen — det vill jag redovisa därför att det kommer att väsentligt underlätta arbetet för kommunerna — att den som ger upphov till avfall, och dit hör naturligtvis också rötslam från renhållningsverkens hantering, som kan innebära risker för miljön blir skyldig att årligen till kommunen redovisa vad det innehåller. Ett av problemen hittills har ju varit att kunskapen är oacceptabelt ofullständig, och det har varit svårt för kommunerna att ingripa. Jag är övertygad, Carl Frick, om att detta kommer att göra kommunernas insatser mera målinriktade. Ett annat förslag som framgår av lagrådsremissen är att kommunerna skall inventera allt avfall som finns inom kommunen, så att man har klart för sig vilka problem som finns att hantera och har en plan för hur det skall skötas.
Herr talman! Jag är glad för att dessa möjligheter nu kommer att finnas för kommunerna. Då gäller det ute i kommunerna att se till att man kan förstärka sina miljöoch hälsovårdsorganisationer för att kunna arbeta på avsett sätt. Jag har suttit tre år i kommunfullmäktige i Hjo kommun. Där hade vi ett fullständigt elände att övertyga kommunledningen om att man skulle satsa på det här. Man kunde tänka sig att ha en hälsovårdsinspektör. Men när han var sjuk var det jobbigt, för då hände ingenting. När han hade semester var det tyst och stilla och var och en kunde göra som han ville. Detta visar att man måste förstärka kommunernas möjligheter. Det är klart att riksdagen inte skall besluta om det, utan man kanske gemensamt från partierna skall försöka trycka på ute i kommunerna så att det verkligen blir ett eftertryck även i små kommuner. Med tanke på rötslammet, vilket är det vi egentligen talar om, vore det lämpligt att det till Sveriges bönder går ut en information, som klart och tydligt talar om vad det kan innebära att tippa rötslam på sina åkrar. Man skall tala om vilka risker som finns och vilket, ansvar bönderna har gentemot sina kunder, de som skall äta de produkter som kanske har gift i sig. Man skall tala om att bönderna faktiskt har möjlighet och rätt att säga: Vi vill inte ha detta. De skall vara fullständigt på det klara med att det inte finns någon människa som kan tvinga dem att släppa ut rötslam på sina åkrar. Jag har förstått att bönderna i många fall t.o.m. får rötslam gratis. Men även det som är gratis kan också vara dåligt. Man borde se till att gemensamt 53 få slut på spridningen till den dag man verkligen kan säga att det rötslam som skall ut på åkrarna är ofarligt — det finns inga risker, och vi kan garantera att det inte finns några rester av tungmetaller och dioxiner och andra halonegerade föreningar. Man skall verkligen vara säker. Den dagen tycker jag vi kan ändra på detta. Men intill den dagen måste vi vara stenhårda på det här området.

Herr talman! Elving Andersson har ställt frågor till mig beträffande föroreningar i svensk-norska gränsvatten och vilka överenskommelser som finns mellan de svenska och norska regeringarna i dessa frågor. Taugusti 1986 träffade jag Norges dåvarande miljöminister Sissel Ronbeck och diskuterade bl.a. problemen med föroreningen av Idefjorden och kustområdet ned mot den svenska gränsen. Sissel Rönbeck utlovade då en 4-årsplan med åtgärder i syfte att förbättra föroreningssituationen i dessa områden. Självfallet innefattade dessa åtgärder även utsläppen från Saugbruksforeningens anläggning i Idefjorden. Därefter vidtogs i Norge en prövning av miljövillkoren för anläggningen. Vid prövningen deltog för Sveriges räkning naturvårdsverket som remissinstans. Resultatet av prövningen blev att statens forurensningstilsyn i mars 1988 föreskrev nya strängare villkor för driften av Saugbrugsforeningens massafabrik. De nya villkoren överklagades av bl.a. Saugbrugsforeningen. Överklagandet gällde den föreskrivna nivån för utsläpp av kemiskt syreförbrukande substans. Föreningen motiverade sitt överklagande med att de åtgärder som skulle behöva vidtas var så dyra att man i stället planerade att lägga ned den befintliga sulfitfabriken. Nedläggningen ville man koppla till uppförandet av en ny pappersmaskin på platsen. Genom denna koppling kunde man undvika permitteringar av anställda vid fabriken. Efter att den gamla fabriken lagts ned och den nya pappersmaskinen tagits i drift skulle man inte bara klara av att begränsa utsläppen av syreförbrukande substans i enlighet med de norska myndigheternas beslut utan samtliga utsläpp beräknades minska ytterligare. Utsläppen av klorerad organisk substans skulle självfallet helt upphöra. Tilläggas bör också att bolaget redan sommaren 1989 underskred de villkor avseende suspenderat material och klorerad organisk substans som föreskrivits fr.o.m. den 1 maj 1990. Den 16 augusti fattade den norska regeringen sitt beslut. Jag hade dessförinnan varit i kontakt med Sissel Renbeck och ingående diskuterat frågan. Vid våra samtal hade jag bl.a. framfört att Sverige inte ansåg att den rening som kunde uppnås med forurensningstilsynens krav var tillräckligt långt Prot. 1989/90:43 gående utan att ytterligare åtgärder måste till. 11 december 1989 Vår bedömning var och är att det inte räcker med extern rening av av=== loppsvattnet från den gamla anläggningen. Skall verksamhet bedrivas i fortsättningen krävs investeringar i ny teknik. Även naturvårdsverket hade inför den norska regeringens beslut redovisat sina synpunkter. Naturvårdsverket krävde bl.a. en detaljerad redovisning av vilka ytterligare undersökningar och utredningar som skulle utföras och att föreningen skulle åläggas att utreda möjligheten att ytterligare minska utsläppen av syreförbrukande substans. Den av föreningen begärda tidsfristen bedömde naturvårdsverket som alltför lång. I sitt beslut ändrade den norska regeringen forurensningstilsynens beslut så, att Saugbrugsforcningen tilläts att mellan maj 1990 och juli 1992 släppa ut 107 ton syreförbrukande substans per dag beräknat som halvårsmedelvärde och 123 ton per dygn beräknat som månadsmedelvärde. Det är lägre än de tidigare utsläppen på 138 ton syreförbrukande substans per dygn men betydligt högre än av forurensningstilsynens föreskrivna 38 ton per dygn. I övrigt beslöts att de av forurensningstilsynen föreskrivna villkoren även i fortsättningen skulle gälla. Som en förutsättning för det mildrade villkoret föreskrev den norska regeringen att föreningen senast den 1 oktober 1989 skulle fatta beslut om att bygga den nya pappersmaskinen — i annat fall skulle det tidigare av SFT föreskrivna villkoret åter gälla. Ett sådant beslut har därefter fattas av föreningens styrelse. Således finns i dag dels ett styrelsebeslut om att lägga ned Saugbrugsforeningens sulfitfabrik i Halden, dels ett styrelsebeslut om att låta uppföra en ny pappersmaskin på platsen samt dessutom ett regeringsbeslut som reglerar utsläppen av syreförbrukande substans fr.o.m. maj 1990 t.o.m. juni 1992. Uppförandet och driften av den nya pappersmaskinen kommer i vederbörlig ordning att prövas av statens forurensningstilsyn i Norge och naturvårdsverket kommer att ges möjlighet att yttra sig över bolagets ansökan i enlighet med den gällande nordiska miljöskyddskonventionen från 1974. Redan nu kan man dock konstatera, vilket jag också tidigare nämnt, att utsläppen under alla omständigheter kommer att bli lägre än de villkor som forurensningstilsynen föreskrev för fabriken i mars 1988. Vi är naturligtvis inte nöjda med förseningen. Från svensk synpunkt har det främsta målet varit att få gehör för ålägganden som innebär en tillräckligt långtgående rening. Därför har det varit viktigt att hålla fast vid en linje som lett fram till att den nuvarande verksamheten upphör och att eventuell ny verksamhet använder sig av en sådan teknik som innebär förbättringar ur miljösynpunkt som vi bedömer som nödvändiga. Vi kommer med stor noggrannhet att följa utvecklingen till dess att alla åtaganden är uppfyllda.

Herr talman! Jag vill först tacka miljöministern för ett uttömmande svar på min interpellation. Den aktuella miljösituationen för hela Nordsjön, och framför allt för Skagerrak, är mycket allvarlig, vilket jag beskrivit i min interpellation. Döda 55 havsbottnar, giftiga algblomningar, övergödning och syrebrist är exempel på detta. Föroreningarna kommer från många olika håll. De förs med vatten i älvar och havsströmmar och genom luften med hjälp av vind och regn. Det gäller bl.a. industriavfall med tungmetaller, kemikalier, organiskt material och radioaktiva utsläpp. Det är också fråga om oljespill och dumpning från fartyg och havsbaserad oljeutvinning, kväveläckage från avlopp och jordbruk samt föroreningar från biltrafiken. Särskilt kustvattnen utanför norra Bohuslän är hårt utsatta. Enligt Norsk Institutt for vannforskning är ett ca 30 kvadratkilometer stort område av havet starkt förorenat. Det är här i första hand utsläpp från norsk sida som svarar för miljöförstöringen. Det sker bl.a. stora utsläpp i Idefjorden från Saugbrugsforeningen i Halden. Norges längsta och mest vattenförande älv, Glåma, mynnar också ut i området. Glåma kan närmast liknas vid en jättelik kloak. Under årens lopp har många löften givits om att förhållandena skall förbättras, men lika många gånger har förhoppningarna grusats. När därför Birgitta Dahl tillsammans med sin norska kollega, i augusti 1986, gjorde sitt gemensamma utspel om att Idefjorden nu äntligen skulle renas, mottogs naturligtvis detta med mycket stor entusiasm. Kommentarerna var positiva och tidningen Halden Arbeiderblad skrev den 16 juli 1987, i fri översättning till svenska, bl.a. följande: Miljövernministern Sissel Rönbeck gav för en tid sedan ett löfte till sin svenska kollega Birgitta Dahl om att fjordområdena utanför Halden skulle kunna användas för bad och friluftsliv 1990. Detta löfte står sig. Miljövernavdelningen hos fylkesmannen i Ostfold är i fård med att förbereda ett samarbete med svenska myndigheter om undersökningar i kustområdena vid Hvaler och Koster. Man försäkrar att Renbecks löften är rättesnören i arbetet. Det var då det. Besvikelsen blev därför naturligtvis mycket stor när det i somras visade sig att det hela bara hade varit ett välregisserat politiskt propagandajippo. Saugbrugsforeningen fick dispens att fortsätta med sina starkt miljöskadliga utsläpp till 1992. Vart tog löftena om att Idefjorden skulle vara en ren fjord 1990 vägen? Tydligen fanns det vid denna tidpunkt, dvs. i augusti 1986, ingen överenskommelse mellan de norska myndigheterna och företaget. Kontakt hade inte ens tagits för att undersöka realismen i tidsplanen. Herr talman! Internationellt miljöarbete måste bygga på att man kan lita på att givna löften och ingångna överenskommelser hålls. Det var därför för mig och många andra mycket förvånande att Birgitta Dahls reaktion på det norska löftesbrottet var närmast timid. I de offentliga kommentarerna hade Birgitta Dahl ingen kritik att komma med. Kan detta bero på att Birgitta Dahls norska kollega, den socialdemokratiska miljövärnsministern, befann sig i upptakten till den norska valrörelsen? Ansåg Birgitta Dahl att det var viktigare att socialdemokraterna i Norge skulle slippa en svekdebatt på miljöområdet än att värna Idefjordens marina miljö? Nu kommer återigen nya hot. Saugbrugsforeningens anläggning i Halden har i höst bytt ägare. Representanter för den nye ägaren Norske skog säger = Prot. 1989/90:43 ien artikel i tidningen Bohuslänningen i lördags att det inte alls är självklart 11 december 1989 att man skall ta den gamla anläggningen ur drift när den nya pappersmaski = CA nen är klar, utan det skall göras en lönsamhetsprövning och en prövning mot sysselsättning m.m. Nej, Birgitta Dahl, skall Idefjorden kunna räddas krävs nu kraftfulla åtgärder, inte bara vackert tal och politiska slagord. Vad kommer att hända med Idefjorden egentligen? Kommer den över huvud taget att bli en ren fjord inom överskådlig framtid? Finns det någon bindande överenskommelse mellan den svenska och den norska regeringen i frågan?

Herr talman! För oss som lever och bor inom det område där norska utsläpp sedan tio år tillbaka har reducerat livet i skärgårdsvattnen, så att det inte är möjligt att ta ett kok fisk ur havet, kom beskedet om att Norge i ytterligare tre år skall fortsätta sin förstörelse av de nordbohuslänska vattnen som ett slag i ansiktet. Vad som inte gjorde saken bättre var att vår miljöminister och därmed Sveriges regering inte bara accepterade den usla norska lösningen utan också tycktes anse att den var bra. Det verkar dess bättre som om miljöministern nu har svängt litet. Av svaret framgår att Birgitta Dahl inte längre är nöjd med de norska insatserna. Vad det beror på vet inte jag. Möjligen behöver Birgitta Dahl inte längre hålla sin hand över en socialdemokratisk norsk miljöminister. Enbart detta gör att vi i norra Bohuslän kan glädja oss åt ett regeringsskifte i vårt grannland. Birgitta Dahl säger nu åtminstone att hon inte är nöjd med förseningen. Vi som drabbats vill uttrycka det mycket hårdare än så. Jag tror inte att miljöministern riktigt fattar vad det innebär för skärgårdsbor när livet i havet försvinner. Då försvinner en stor del av den trevnad och tillfredsställelse som det innebär att leva nära havet och nära naturen. Det finns i dag ingen torsk och ingen rödspätta i min skärgård. I innerskärgården tar det norska lortvattnet död på fisken. I ytterskärgården har vi sälplågan, som trots en kraftig decimering genom valpsjukan ändå är alldeles för stor. Den är på intet sätt normal, och det är att beklaga att decimeringen skedde med sjukdom och plågor. Men naturen är obarmhärtig. Elving Andersson har frågat vilka konkreta löften den svenska regeringen har fått om att föroreningarna skall upphöra 1993. Frågan är befogad. Det talas om att Saugbrugsforeningen skall köra bägge fabrikerna när den nya blir färdig. Elving Andersson har hänvisat till artikeln i Bohuslänningen där dessa farhågor tas fram. Kan vi då förvänta oss en ökning av utsläppen? Svaret kommer väl så småningom. Birgitta Dahl säger att hon med Sissel Renbeck diskuterade bl.a. problemen med föroreningen av Idefjorden och kustområdet ned mot den svenska gränsen. Diskuterade ni inte föroreningen av de svenska vattnen? Ett land har inte rätt att förstöra sitt grannlands vatten. Jag vill också fråga miljöministern: Kommer den svenska regeringen att ställa krav på rening och på att givna löften och åtaganden hålls?

Herr talman! Tidigare deltagare i debatten har lämnat sina argument i denna fråga. Mina argument är ungefär desamma, och därför kommer jag att vara relativt kortfattad i mitt anförande. Det är bra att statsrådet här har lämnat en klar redogörelse över beslutsgången i Norge ochi stortinget. Det är bra att vi får den redogörelsen, så att vi vet hur besluten har fattats. Vi måste hela tiden vara medvetna om att vi inte kan gå in i beslutsordningen i ett annat land, men det som är viktigt är att vi kritiserar missförhållanden när de påverkar oss, så som utsläppen från Glåma och Idefjorden påverkar västkusten. Av det skälet upplevdes det av många som mycket olyckligt när miljöministern i den norska valrörelsen gick ut och sade att hon för sin del accepterade de förändringar som hade gjorts i den norska miljöpolitiken. Om det nu är så att pressen har felaktigt refererat Birgitta Dahls uttalanden då, är det mycket viktigt att vi får en redogörelse för det nu. De uttalandena gjorde att vi i Sverige inte kunde uppfatta att vår miljöminister går ut och värnar om de svenska miljöintressena. Här är det i stället en partikamrat som går ut och stöder sin norska kollega i en hård valrörelse — en valrörelse som Birgitta Dahls partikollega dessutom förlorade. Det är mycket viktigt att vi får det klarläggandet nu. Jag vill också påminna om att jordbruksutskottet, som nyligen har behandlat vattenvårdsfrågor, har funnit att det föreligger behov av att göra ett tillkännagivande av att vi måste intensifiera våra insatser på detta område. Jag hadeii och för sig önskat att vi också hade tagit med just denna frågeställning, vilket man inte gjorde, men bara detta att utskottet nu säger att vi måste intensifiera insatserna tyder på att man inte är nöjd med de insatser som har gjorts.

Herr talman! Får jag börja med att uttrycka min respekt för att Lars Ernestam ifrågasatte om pressen möjligen felaktigt hade skildrat vad jag sade. Det är helt korrekt. Det kan bero på ömsesidig upphetsning eller kanske på att pressen i Sverige var påverkad av att det pågick en valrörelse i Norge som man hade intresse av. Det hör till det politiska spelet. Jag skall därför nu ge en redovisning, som börjar redan 1986, och med anledning av Jens Erikssons fråga säga att Sissel Rönbeck och jag, vid det tillfälle när vi träffades på initiativ av mig, redovisade var för sig vad vi i våra resp. länder var beredda att göra. Sissel Rönbeck redovisade de norska åtagandena. Jag redovisade hur vi skulle börja arbeta med det aktionsprogram mot havsföroreningar som vi nu har och där vi sätter in särskilt hårda insatser i de delar av våra kuster som är starkast belastade. Vi är långt ifrån färdiga med det, men det har redan börjat ge påtagliga resultat. Beträffande villkoren för t.ex. jordbruket och många industriella verksamheter har det inneburit hårt skärpta krav. I den nu aktuella frågan, om Saugbrugsforeningen, har jag, som Lars Ernestam förmodade, hela tiden uttryckt vår kritik mot att de av statens forurensningstilsyn föreslagna kraven inte varit tillräckligt långtgående och att det skulle bli en försening. Jag avslöjar ingen hemlighet om jag säger att de villkor som finns angivna i det beslut som den norska regeringen fattade är ett resultat av de ganska intensiva — låt mig uttrycka saken så — samtal som jag hade med Sissel Rgnbeck. Därav följer att man ställer krav på en ny investering, som leder till väsentligt bättre resultat och väsentligt renare vatten, inte detta år och nästa år men på fem och tio års sikt. De beslut som den norska regeringen har fattat innebär att det inte blir möjligt att driva den gamla fabriken om man väljer att bygga den nya. Det vill jag säga med anledning av de tidningsuppgifter som Elving Andersson refererade till. Vi kommer att fortsätta att följa de här frågorna utomordentligt noga. Vi kommer att se till att man ställer utomordentligt hårda krav och fullföljer sina åtaganden. Den nyss avgångna norska regeringen var den första som på allvar tog itu med de här problemen. Vi har inte anledning att vara nöjda med resultaten än. Jag vill inte på förhand döma ut den nytillträdda borgerliga regeringen, även om de tidigare borgerliga regeringarna aldrig har gjort något åt detta i Norge. Men jag vill ge den nya miljöministern och regeringen en chans att visa att de håller fast vid de villkor man kommit fram till, för sena, men hårdare än vad som eljest skulle uppnåtts. Den här frågan är tekniskt och även på andra sätt komplicerad. Det är lätt att då förvanska fakta. Låt mig än en gång deklarera att den svenska regeringens och naturvårdsverkets agerande i denna fråga har syftat till och kommer att syfta till väsentligt bättre resultat än som man från norsk sida från början var beredd att acceptera. Vi har inte stuckit under stol med vår uppfattning någon gång. Vid den presskonferens som hölls när jag var i Marstrand, jag tror det var den 1 augusti i år, redovisade jag också denna del av vår inställning. Men tyvärr har den inte kommit fram i den offentliga debatten. Därför är jag tacksam för att ha fått möjlighet att redovisa vår inställning här och nu.
Herr talman! Birgitta Dahl brukar inte sätta sitt ljus under skäppan, utan välartikulerat och med skärpa ge sin uppfattning till känna. Det är bra att vi efter mer än ett år får klarlagt vad Birgitta Dahl tyckte, fast det inte speglades på det sättet i massmedia. Men den här diskussionen pågick i massmedia, ialla fall i de västsvenska medierna, under flera veckor och chans hade funnits åtskilliga gånger för Birgitta Dahl att göra klarlägganden på den här punkten. Nu säger Birgitta Dahl, med hänvisning till de nya uppgifter som har kommit fram i dagarna, med den nye ägarens syn på arrangemanget, att det beslut som nu är fattat innebär att man inte kan fortsätta med utsläpp från den gamla anläggningen när den nya pappersmaskinen skall tas i drift senast 1992. Det är ju bra. Men innebar inte löftet från 1986 att fjorden skulle vara ren till 1990? Vad har vi för garantier den här gången, för att man verkligen lever upp till sina löften? Jag gör ingen som helst skillnad med anledning av den politiska färg som regeringen i Norge har. Det är lika viktigt att leva upp till ingångna överenskommelser med andra nationer och löften som man har gjort oavsett om det har varit val emellan eller inte, så att det har uppstått en annan politisk majoritet. Jag upprepar därför min fråga: Finns det någon bindande överenskommelse mellan Sverige och Norge i den här frågan, så att vi verkligen kan lita på att man inte återigen sviker löftet? Jag vill som Lars Ernestam konstatera att det inte bara är jag och vi som deltar i denna debatt som tycker att detta inte sköts på ett tillräckligt kraftfullt och riktigt sätt av regeringen. Förra veckan beslöt en enhällig riksdag att göra ett tillkännagivande med anledning av en motion av Rune Thorén och mig. Det var ett tillkännagivande om miljösituationen i de svensknorska gränsvattnen och att det behövs ett rejält kraftfullt agerande från den svenska regeringens sida för att komma till rätta med de problem som finns.

Herr talman! Vi hade förra vintern tre fyra riktigt kraftiga stormar. Det blåste nästan orkan, och vi fick in ett vatten som vi inte haft på flera år i det nordbohuslänska området. Även om Nordsjön och vattnen där ute har det illa ställt, är de betydligt bättre än de vatten vi har i närheten av vår kust. Det är de vattnen som håller Skagerak, Kattegatt och även Östersjön i någorlunda hyggligt skick, så att det fortfarande finns något liv kvar. I somras kunde jag få småtorsk i ålryssjor som jag hade ute. Jag släppte tillbaka den i förhoppning att den skulle leva. Men jag vet att när lortvattnet kommer från Norge kommer den att dö och försvinna. Det har den gjort åtminstone två gånger tidigare, som jag känner till. Det behövs, Birgitta Dahl, påtryckningar på norrmännen. De har inte rätt att förstöra sina vatten, och de har ännu mindre rätt att förstöra våra vatten. Det är en angelägenhet som berör oss alla. Våra fattiga glesbygdskommuner har byggt reningsverk för stora pengar. Vi har höga kommunalskatter. Men det hjälper inte när vi får en större tillförsel norrifrån än vi har haft någon gång tidigare. Vi kan inte vänta fem och tio år på att få renare vatten, utan det hastar. Jag vill uppmana miljöministern att inte ge tappt när det gäller att ställa krav på Norge. Jag har svårt att begripa vad Norge menar med sina utsläpp. De förstör hela sin skärgård, de fina områden de har vid Hvaleröarna. De förstör även våra områden, där de skall semestra och tillbringa sommaren. Det är otroligt att man kan hålla på på det här sättet.

Herr talman! Jag vill deklarera att det i det här sammanhanget är fullständigt ointressant för mig vilken regering man har i Norge. Det som i det här sammanhanget är intressant och viktigt är föroreningssituationen i Västerhavet. Därför tycker jag att det var litet betecknande när Birgitta Dahl i sin redogörelse alldeles nyss talade om att då var det borgerlig regering, då var det socialdemokratisk regering osv. Här borde vi, oavsett partikonstellationer, gemensamt förfäkta Sveriges intressen. Jag ser här ett litet bevis, tycker jag, på att Birgitta Dahl noga följer vem det är som har regeringsmakten. Den här gången var det en socialdemokratisk regering. Jag och många andra folkpartister brukar ibland kritisera Birgitta Dahl för att hon inte går tillräckligt långt. Men jag måste erkänna att Birgitta Dahl — Prot. 1989/90:43 ofta tar initiativ när det gäller den svenska industrins behov av miljöinsatser 11 december 1989 m.m. Men Birgitta Dahl måste erkänna att hon låg ovanligt lågt under den
Herr talman! Låt mig först säga till Elving Andersson att det just i denna fråga inte finns någon formell överenskommelse, utan man kan säga att det är en hederssak för både Sverige och Norge att leva upp till de åtaganden som vi gjorde 1986. På den grunden underkände jag på Sveriges vägnar de nivåer som man skulle kunna nå ned till, om man hade godkänt det ursprungligen tänkta kravet från norsk forurensningstilsyn. Jag sade ifrån att det måste till mycket mer långtgående krav, som leder fram till en bättre rening av Västerhavet. Vi nöjer oss inte med den otillräckliga reningen på den gamla anläggningen, utan det måste till en helt ny teknik. Under protester och kritik sade jag att det är bättre att få en ny anläggning på villkor att man inte fortsätter att använda den gamla än att acceptera en omedelbar mindre förbättring som är otillfredsställande. Detta har hela tiden varit min linje, oavsett vilken regering Norge haft. Jag bara gav ett historiskt perspektiv här, Lars Ernestam. Vi har en nordisk miljöskyddskonvention, som däremot är bindande. Enligt denna har Sverige rätt att också i det fortsatta arbetet på detta område föra talan och driva mål upp till regeringsnivå när det gäller ett miljövårdsärende i ett grannland, om det som där sker påverkar Sveriges miljö. Nya villkor skall nu fastställas för den kommande verksamheten. Naturvårdsverket kommer enligt miljöskyddskonventionen att bevaka våra frågor. Om det behövs kommer jag att ha ytterligare samtal med den norska regeringen. Jag noterar att vi är överens här i riksdagen, och jag kan säga till den norska regeringen att den svenska riksdagen och dess partier kräver insatser som innebär att de här vattnen renas och att vi är beredda att för egen del göra de insatser som är nödvändiga. Med detta, herr talman, tycker jag nog att vi kan konstatera att den här debatten visat att vi har en gemensam uppfattning i frågan.
Herr talman! Jag tycker att det är synd att det inte finns också en formell överenskommelse — det hade varit mycket bra att ha en sådan. Birgitta Dahl säger att detta är en hederssak, och det är det naturligtvis. Men var det inte också en hederssak 1986 när Birgitta Dahl och Sissel Rgnbeck sade att Idefjorden skulle vara en ren fjord senast 1990 och kunna användas till bad, friluftsliv osv.? Det var väl också en hederssak, men vi såg hur det gick med det. Historieskrivningen om hur mycket Birgitta Dahl kritiserat sin norska kollega osv. är det kanske inte så intressant att fördjupa sig i, eftersom det är viktigare att se framåt och försöka lösa problemen. Men Birgitta Dahl borde tacka mig för att jag ställt denna interpellation, så att hon nu äntligen efter ett och ett halvt år fick chansen att tala om vad hon egentligen menade med vad hon sade i juli 1988.
Herr talman! Detta är inte första gången som dessa problem tas upp, och det är inte första gången som det varit diskussioner mellan den svenska och norska regeringen om en förbättring av vattnen i norra Bohuslän. Jag minns att Olof Palme och Gro Harlem Brundtland i en tidigare valrörelse rodde runt på det snusbruna vattnet i Idefjorden och då lovade stora förbättringar. Dessa förbättringar blev inte av, och vi fick heller inga förbättringar efter Birgitta Dahls och Sissel Rönbecks samtal, utan detta har skjutits till 1993. Detta är alltså tredje gången som man nu skall göra försök med detta. Jag hoppas att det nu skall leda till resultat, inte om fem eller tio år utan mycket snart. Birgitta Dahl säger att hon skall föra samtal med den norska miljöministern om det behövs. Jag vill tala om för Birgitta Dahl att det behövs verkligen. Ta de kontakterna så fort det går och försök få till stånd en bättring.
Herr talman! Jag vill bara korrigera Elving Andersson i sak. Jag förmodar att det berodde på hastigheten att Elving Andersson sade att det gått ett och ett halvt år sedan den diskussion vi nu för först kom upp. Det är faktiskt inte sant. Det var augusti i år som den fördes offentligt. Däremot har mina samtal med Sissel Rgnbeck pågått under hela denna tid, men den offentliga diskussionen har nu pågått i några månader. Under den tiden har jag varit sjuk en månad. Under en del av den övriga tiden som gått sedan dess har jag varit på resa i Baltikum och Sovjet och deltagit i FN:s generalförsamling och fört mycket viktiga miljöförhandlingar.

Herr talman! Gösta Lyngå har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Sverige skall leva upp till sitt internationella ansvar för att våtmarkskonventionen skall få avsedd verkan. Vidare frågar Lyngå om jag tänker vidta någon åtgård med anledning av omläggning av väg 100 i Vellinge kommun. Sverige har undertecknat en konvention om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet som livsmiljö för våtmarksfåglar. Regeringen fastställde för ett år sedan en ny lista över svenska våtmarker av internationell betydelse, inom ramen för den s.k. våtmarkskonventionen. Beslutet innebär att antalet områden utökas från 20 till 30 och att arealen ökade från ca 2 700 km? till ca 4 000 km?. Sverige arbetar alltså mycket seriöst på det nationella planet med våtmarksfrågorna och tar dessutom aktiv del i det internationella arbetet i syfte att stärka betydelsen av konventionen. Området vid Falsterbo-Foteviken i Vellinge kommun i Malmöhus län är ett av de områden som är upptagna på den nationella listan. Vägverkets och Vellinge kommuns ansökan om tillstånd till utfyllnad i Höllviken för omläggning av väg 100 och därmed sammanhängande byggnadsarbeten utgör ett vattenföretag, vars tillåtlighet har prövats enligt vattenlagen. 1988 förklarade vattenöverdomstolen i Svea hovrätt vattenföretaget tillåtligt. Frågan har avgjorts slutligt av högsta domstolen den 20 oktober iår. Högsta domstolens beslut innebär att vattenöverdomstolens avgörande står fast. Regeringen har inte laglig befogenhet att ompröva domstolarnas beslut och kommer därför inte att vidta någon åtgärd i det aktuella ärendet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för att miljöoch energiministern gett mig ett svar på interpellationen. Jag är också glad att se Birgitta Dahl tillbaka efter sin sjukfrånvaro. När det gäller svarets innehåll är mina känslor litet blandade. Visst är det bra att arealen mark som skyddas av våtmarkskonventionen för ett år sedan ökades från 2 700 till 4 000 km?. Det är en god bit på väg mot Danmarks standard. I detta relativt lilla land har man faktiskt 7 300 km? i listade våtmarksområden. Men vi är alltså på väg, och det är bra att det blir en utökning. Dess värre urholkas meningsfullheten i gesten om ett stort antal av dessa kvadratkilometer upplåts för vägbygge. Det är viktigt att beakta vägens totala inverkan, inte bara dess egen storlek. Ett brett område dräneras, dvs. våtmark förstörs. Fåglarna som träffas av framrusande bilar kommer från en ännu större zon. Det här är saker som med rätta upprör naturvänner, och om jag är tvungen att säga till invånarna i Fotevikenområdet att ingenting kommer att göras, då blir besvikelsen stor. Jag vill påpeka för historieskrivningen att när den här ändrade stadsplanen först lades fram i september 1985, så reagerade regeringen mot att en småbåtshamn, en marina, skulle byggas i området men inte mot att vägen skulle dras genom ett skyddat område. Vattenöverdomstolen ogillade å sin sida också vägdragningen. Ärendet överklagades till vattenöverdomstolen. När denna behandlade frågan ansåg man att eftersom regeringen inte reagerat mot vägplanerna var det fritt fram att tillåta vägbygget. Vattendomstolens dom ändrades. Regeringen har därför del i ansvaret för att det har blivit som det är. I det moderatdominerade Vellinge är naturvårdsintresset litet. Det är just för sådana kommuner som konventioner måste finnas och upprätthållas. Att sådana här vägbyggen tillåts förstöra mer och mer av den natur som vi ännu har kvar, t.o.m. i skyddade områden, rimmar illa med vad Birgitta Dahl just sade om att vi tar aktiv del i att internationellt stärka betydelsen av våtmarkskonventionen. Låt mig också ställa den kritiska frågan: Är det Birgitta Dahls mening att domstolar i Sverige inte skall behöva ta hänsyn till internationella konventioner som vi undertecknat? Det är faktiskt det som saken gäller.

Herr talman! Statsrådet har redovisat en lista över aktuella våtmarker. Skyddet för våtmarker är utomordentligt angeläget för att återskapa en livsmiljö för bl.a. våtmarksfåglar. Men återställelsen av våtmarker har också mycket stor betydelse för det ekologiska systemet över huvud taget. Jag begärde ordet också i den här debatten av det skälet att vi nu även har en omfattande debatt om kväveläckagen från jordbruket. Återställelse av våtmarker i anslutning till jordbruksmark har i det sammanhanget ansetts ha stor betydelse för att minska kväveläckagen. Jag skulle vilja höra hur Birgitta Dahl ser på den exploatering av våtmarker som skett i jordbrukssammanhang och hur hon ser på möjligheterna att återställa våtmarker i anslutning till jordbruket. Det kommer att kosta mycket pengar om vi skall göra aktiva insatser på det området. Men även den återställelsen och skapandet av nya våtmarker skulle, förutom att det skulle medföra minskade läckage, ha stor betydelse för de ekologiska sammanhangen och för skyddet för bl.a. de fåglar som vi enligt olika konventioner har förbundit oss att skydda.

Herr talman! Jag tror att kammarens ledamöter respekterar att jag inte framför några synpunkter på utslag som har fällts av domstolar. Som ni vet får regeringen och riksdagen inte göra det. Däremot kan jag redovisa några fakta av intresse. Jag skall också svara på Lars Ernestams mer allmänna fråga om synen på våtmarkerna. Domstolarna skall självfallet ta hänsyn till internationella konventioner. De kan inte heller skylla ifrån sig på regeringen utan är skyldiga att självständigt pröva frågan. Det är också så nu att man för vägdragningar av betydelse alltid måste göra miljökonsekvensbeskrivningar, och då skall självfallet den här typen av bedömningar vara med. Dess bättre är det inte så, som Gösta Lyngå påstod i sin interpellation, att vägen kommer att gå rakt igenom våtmarksområdet. Enligt vad jag har inhämtat skall den för vägen avsedda utfyllnaden i Höllviken endast beröra ungefär 0,1 96, dvs. 1Xo, av våtmarksområdet. Hur regeringen ser på det här skyddet har vi redovisat i vårt ställningstagande — som också Gösta Lyngå erinrade om — när det gäller småbåtshamnen. Där handlade det verkligen om en omfattande exploatering av samma våtmarksområde. I själva verket omfattade den tilltänkta hamnanläggningen 12,5 hektar eller ungefär en tredjedel av våtmarksområdet. Det sade vi självfallet och utan tvekan nej till.

Vi har därför i ett antal ärenden prövat tidigare ställningstaganden med utgångspunkt i en sådan syn. Det mest kända är naturligtvis det revide rade programmet för Hornborgasjön. Det är ett uttryck för en sådan ny inställning. Ett annat exempel är Svartån i Västmanland. En rad enskilda ärenden som vi har tagit ställning till speglar samma syn, och den kommer att prägla regeringens handlande i fortsättningen.